Herr talman! Rune Torwald har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd vidta för att effektivisera handläggningen av yrkesskadeärenden så att berörda arbetstagare eller efterlevande kan få besked utan orimlig tidsutdräkt. Den 1 juli 1977 ersattes den tidigare yrkesskadeförsäkringen av en ny arbetsskadeförsäkring. Yrkesskadeförsäkringsärenden avgjordes i första instans i huvudsak centralt av riksförsäkringsverkets yrkesskadeavdelning. Enligt de nya bestämmelserna handläggs arbetsskadeärenden i stället av försäkringskassorna. Ett av syftena med den ändrade administrationen var att få till stånd en snabbare handläggning genom kortare kontaktvägar och en mera direkt kontakt med de försäkrade. Ärenden enligt yrkesskadelagstiftningen, dvs. sådana ärenden där skadan eller sjukdomen yppats före den 1 juli 1977, handläggs även i fortsättningen av riksförsäkringsverket. Verket har f. n. en stor balans av oavgjorda ärenden. Orsaken till detta är den kraftiga ökningen av anmälda yrkessjukdomsärenden som inträffade under åren 1975-1977. Under denna tid ökade dessa ärenden med ca 70 96. Under samma period har antalet handläggare av yrkessjukdomsärenden tredubblats. Då det tar tid att utbilda ny personal för dessa arbetsuppgifter dröjer det en tid innan insatta personalförstärkningar får full effekt. Avgörandena i yrkessjukdomsärenden kräver dessutom som regel yttrande av en eller flera medicinska experter. Tillgången på sådana experter är ytterst begränsad och utgör i många fall den trånga sektorn i handläggningen. Antalet anmälda nya yrkesskadeärenden enligt äldre bestämmelser kommer successivt att minska. Detta, i förening med den ökade personalinsatsen, kommer att minska väntetiderna. Mot bakgrund av vad jag här redovisat finner jag inte några ytterligare åtgärder påkallade f. n. Frågan följs dock kontinuerligt.

Herr talman! Låt mig först tacka socialministern för ett i stort sett tillfredsställande svar. Tyvärr upplever alltför många sig såsom maktlösa gentemot en långsam och känslolös byråkrati. Den person som aktualiserat sina problem för mig och som föranlett denna fråga har inte varit en passivt väntande person. Hon har under tiden våren 1977 till början av november 1978 haft minst 13 kontakter med försäkringskassan och två med riksförsäkringsverket för att försöka få fram besked. De flesta av dessa har hon haft sedan maj i år. Det som är tråkigt är att hon vid dessa kontakter inte kunnat få ett någorlunda klarläggande besked om tidpunkten för det slutgiltiga avgörandet. Det är därför inte att undra på att människor känner sig maktlösa. Jag har i svaret fått en godtagbar förklaring till att detta ärende hamnat i skarven mellan två olika beslutsvägar. Det är givet att det ofta uppstår 109 köbildningar och andra svårigheter. Det som jag tycker är allvarligt i detta fall, och som borde vara ett memento för framtiden, är att man inte elva månader efter att en person har avlidit har fått detta klart för sig hos handläggaren utan att man fortfarande begär in nya handlingar. Detta tycker jag är en smula fatalt. Det leder till att man gör mer än man hade behövt göra om rapportvägarna fungerat ordentligt. Jag vill alltså tacka för svaret och hoppas att vad statsrådet här uttryckt en förhoppning om, att man på sikt skall kunna arbeta av kön, skall bli en verklighet. Jag vill samtidigt vädja till statsrådet att försöka meddela dem som har kontakt med allmänheten att hellre ge ett någorlunda klart besked om en tidpunkt för beslut, även om denna ligger relativt långt fram i tiden, än att avge vaga besked typen: Vi håller på med detta, det kan nog bli färdigt ganska snart. Det känns inte bra att få sådana besked från maj månad till november månad och fortfarande inget beslut.
Herr talman! Rune Torwald och jag är i stort sett överens. Ingen kan anse det tillfredsställande att det skall ta så lång tid. Men det är, som Rune Torwald sade, just i skarven mellan två system som det har blivit så här. Det beror inte i och för sig på brist på resurser utan det beror på att, som jag nämnde i mitt svar, den trånga sektorn är den medicinska sakkunskapen. Dessa ärenden är ofta mycket komplicerade. Det gör att man behöver kvalificerad expertis, och då tar det tid. Men det är inte tillfredsställande, och jag hoppas naturligtvis, precis som Rune Torwald, att man skall kunna beta av den stora arbetsbalansen så snabbt som möjligt. Det är klart att jag också förstår att om en anhörig ringer för att höra hur det går och får klart för sig att man på ämbetsverket inte vet att den person det gäller är avliden, så tycker hon att det är konstigt. Men det är nu så att vi inte har någon automatisk rapportering av dödsfall i en situation som denna, och det skulle vara svårt att införa en sådan. Vi vill ju också försöka hålla nere byråkratin och blankettflödet i vårt samhälle. Men det är klart att om man kommer i fatt med arbetet, blir risken mindre för att sådana här saker skall behöva inträffa. Jag kan bara försäkra att alla som arbetar med detta naturligtvis är besjälade av samma önskan — att få ned handläggningstiden.

Den 16 november besvarade kommunikationsministern en av mig ställd fråga om statsrådet ämnar vidtaga åtgärder för att bibehålla bemanningen av Lysekils lotsplats, Nordkosters lotsplats samt Nidingens fyr. Av svaret framgick att det förslag till framtida organisation för lotsväsendet som f.n. remissbehandlas inte innefattar avbemanning av Lysekils lotsplats eller Nordkosters lotsplats.
Herr talman! Rune Johnsson i Mölndal har frågat mig om jag ämnar vidta åtgärder för att bibehålla bemanningen på Lysekils lotsplats, Nordkosters lotsplats samt Nidingens fyr. Frågan om bl.a. den framtida organisationen för lotsväsendet behandlas i ett förslag från sjöfartsverket som nyligen överlämnats till regeringen. Förslaget är f. n. på remiss, och det innefattar inte avbemanning av Lysekils lotsplats eller Nordkosters lotsplats. Enligt föreliggande planer skall Nidingen i samband med att fyren automatiseras avbemannas fr.o.m. den 1 januari 1979. Dessa planer har redovisats för riksdagen i budgetpropositionen för budgetåret 1978/79. I anslutning härtill förutsatte riksdagens trafikutskott att samhällsekonomiska, lokaliseringspolitiska och sjösäkerhetsmässiga skäl beaktas vid frågor som rör avbemanningar. Frågan om fortsatt bemanning av Nidingen har väckts som ärende i kommunikationsdepartementet. Eftersom regeringen inte tagit ställning till ärendet är jag f. n. inte beredd att göra något närmare uttalande.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det är glädjande att Lysekils och Nordkosters lotsplatser kommer att få behålla sin bemanning. Kustbefolkningen — skärgårdsbor, fiskare och sjöfarande — är ett tålmodigt släkte, som utan knot under årtionden funnit sig i den utarmning av säkerheten runt våra kuster som blivit följden av indragningen av prickar och lotsplatser samt avbemanningen av fyrar runt våra kuster. Man har haft förståelse för att samhället behöver spara pengar inom olika sektorer. Men när det skyddsnät som fyrpersonal, lotsar och båtmän på våra lotsplatser utgjort, alltmer har glesnat för att inte säga försvunnit på stora kuststräckor, har oron och bitterheten börjat infinna sig.

Fyrpersonal och lotsar har i alla tider varit en mycket viktig länk i sjöräddningsoch övervakningssammanhang och kan inte ersättas av automatisering i dessa funktioner. Den avbemanning av fyroch lotsplatser runt våra kuster som initierades av den dåvarande regeringen för många år sedan och som sedan fortgick under årtionden, fram till dess att kommunikationsministern i trepartiregeringen under förra året bröt trenden genom att rädda kvar besättningen på Måseskär, kan inte få fortsätta. Regeringen bör i stället avbryta vidare avbemanningar av fyrar och lotsplatser och söka återskapa den säkerhetskedja runt våra kuster som ett antal bemannade fyroch lotsplatser utgör. Det är enligt mitt förmenande både lättare och billigare för samhället att göra detta i dag än att först låta hela systemet haverera och sedan bygga upp något nytt. Jag är som sagt tacksam för svaret angående Lysekils och Nordkosters lotsplatser. Jag hoppas att också Nidingen får behålla sin bemanning, eftersom det är en synnerligen farlig skärgård i det området.

Herr talman! Anna Eliasson har frågat mig om jag anser att det är lämpligt att parkeringsplatser i anslutning till järnvägsstationer avgiftsbeläggs och om jag anser att det finns andra metoder än avgiftsbeläggning att hindra eventuellt missbruk av parkeringsplatserna. Det är angeläget att tågresenärerna får tillgång till parkeringsplatser vid järnvägsstationerna. Det stimulerar ett önskvärt kombinerat resande och ger därmed resenären möjlighet att utnyttja bil och tåg för de trafikuppgifter som resp. trafikmedel är bäst lämpat att utföra. Tyvärr har de parkeringsplatser som SJ har ställt i ordning för tågresenärerna i många fall kommit att utnyttjas av andra, och SJ:s kunder har haft svårt att få plats för sina bilar. Detta gäller främst där parkering på omgivande gatumark är avgiftsbelagd. För att förhindra missbruket av platser har SJ på skyltar informerat om vilka bestämmelser som gäller för parkeringen. De parkerande har ålagts att visa upp sina färdbiljetter och tala om hur länge de tänkt utnyttja platsen. Det har emellertid — utan heltidsanställda parkeringsvakter — varit svårt att kontrollera att endast biljettinnehavare parkerat inom området eller att de tågresenärer som utnyttjat platserna följt bestämmelserna om tidsbegränsning. Att gå till domstol för att kräva skadestånd av dem som överträtt bestämmelserna är besvärligt och dyrbart. SJ har mot denna bakgrund i stället börjat avgiftsbelägga parkeringsplatserna invid järnvägsstationerna på orter därparkering på omgivande gatumark är avgiftsbelagd. Därigenom har möjligheterna förbättrats för SJ:s kunder att parkera invid stationen, och förutsättningarna för ett kombinerat tåg-bilresande har därmed också förbättrats. SJ:s åtgärd är således till gagn för järnvägsresandet.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

Att SJ tillhandahåller parkeringsplatser kan ses som en del av SJ:s service för att stimulera tågresandet, och då inte minst det mer regelbundna resandet. Nu har man under åberopande av ett missbruk av parkeringsplatserna börjat med avgiftsbeläggning. Det uppges att det framför allt rört sig om missbruk på orter med allmänt dålig tillgång till centralt belägna parkeringsplatser. Man började med detta förra året. Först infördes avgiftsbelagd långtidsparkering i Lund, Malmö och Uppsala i november 1977. Sedan kom sådan i Norrköping i januari och i Linköping i februari i år. Det här var ett första försök att pröva avgiftsbeläggningen och dess effekter. Från SJ:s sida har man uppenbarligen bedömt att det har utfallit väl, eftersom avgiftsbeläggning har införts på ytterligare orter och det finns planer för sådan på ännu fler orter. Tanken är att man i normalfallet skall ta ut avgift för långtidsparkering på orter där gatuparkering är avgiftsbelagd. Hittills har det rört sig om en avgift på 10 kr. per dygn. Verksamheten bedrivs genom avtal mellan SJ och företaget Car-Park AB. I de fall man anser det befogat avgiftsbelägger man också korttidsparkering på SJ:s tomtmark. Min interpellation väcktes ursprungligen före regeringsskiftet av min partikollega Torsten Sandberg. Interpellationen har mötts med stort intresse från allmänhetens sida och i lokalpressen på de orter där man reagerat med oro inför SJ:s avgiftsbeläggning. Torsten Sandberg har själv haft nära erfarenhet av exemplet Nyköping. Nyköping är samtidigt ett bra exempel för att illustrera detta problem. Nyköping ligger på tämligen bekvämt pendlingsavstånd från Södertälje, Stockholm och Norrköping. Det rör sig här om avstånd där resa med bil kan konkurrera med tågresa även från kostnadssynpunkt, och pendling förekommer säkerligen också med både bil och tåg. En avgiftsbeläggning i samband med parkering vid SJ:s stationer drabbar givetvis i särskilt hög grad det dagliga järnvägsresandet och järnvägsresor på kortare distanser över huvud taget. En kostnadshöjning med 10 kr. per resa kan i dessa fall bli en avgörande faktor som gör att många människor inte bryr sig om att krångla med att kombinera biloch tågresande utan i stället tar bilen hela vägen. SJ:s sätt att ta sig an allmänhetens önskemål präglas tyvärr av för litet fantasi. För att framgångsrikt kunna konkurrera med biläkande och flyg behövs det mer än väl fantasi och nytänkande. Det gäller att förbättra servicen till allmänheten och att söka skapa en positivare bild av SJ. Konkurrenssituationen har ju onekligen skärpts gentemot Linjeflyg på sistone. De tecken på en mer serviceinriktad politik som kunnat märkas på senare tid hos SJ har varit glädjande, men tyvärr verkar åtgärder av det slag vi nu diskuterar i rakt motsatt riktning. De skapar en negativ inställning hos allmänheten, och de rimmar dåligt med målsättningen att gynna resandet Självfallet menar också jag att ett eventuellt missbruk av SJ:s parkeringsplatser i görligaste mån skall förhindras, i synnerhet om det leder till att SJ resenärer inte kan utnyttja en parkeringsplats därför att platsen belagts av någon som använder den i helt andra syften. I min interpellation ställde jag frågan om statsrådet anser att det finns andra metoder att hindra eventuellt missbruk av parkeringsplatser än avgiftsbeläggning. På den frågan har jag tyvärr inte fått något svar från kommunikationsministern, vilket jag kanske kan tolka så att kommunikationsministern ändå inte ställer sig avvisande till att man prövar andra metoder. Det är i så fall positivt. Kommuniktionsministern har ju tillfälle att i den här debatten ge besked på den punkten. När företag som Epa och Domus kan klara sin service till bilburna kunder genom att tillhandahålla avgiftsfri parkering, måste man fråga sig om inte också ett företag som SJ skall kunna lösa dessa problem. Varför skulle man inte kunna utveckla nya metoder att koppla avgiftsfrihet med SJ-resande i de fall man befarar missbruk och förbättra möjligheterna för dem som utnyttjar parkeringsplats att dokumentera att man gör det i samband med resa? Det sociala ansvaret och servicemedvetenheten kan väl i alla fall inte vara mindre nos SJ än hos varuhus och affärer? I interpellationssvaret ges en redovisning av SJ:s agerande och SJ:s synsätt när det gäller dessa frågor. Jag saknar här en redovisning av regeringens syn liksom en redovisning av den politik man vill driva för att främja servicen för tågresenärerna och därmed gynna kollektivtrafiken — det är ändå det viktigaste i sammanhanget. Det sägs i svaret att förutsättningarna för att kombinera tågoch bilresande har förbättrats genom avgiftsåtgärderna. Enligt min mening är det en förbättring att man kommit till rätta med ett visst missbruk av parkeringsplatserna, men det förhållandet ger inte underlag för några generella slutsatser om att åtgärderna har inneburit förbättringar för SJ-resenärerna. Därför, herr talman, hoppas jag för min del — och jag är övertygad om att många SJ-resenärer delar denna min förhoppning — att kommunikationsministern kommer att studera denna fråga närmare och ta del av de erfarenheter som görs av SJ:s avgiftsbeläggning. Jag hoppas också att kommunikationsministern är beredd att bedöma frågan inte bara från missbrukssynpunkt utan också se den i det breda sammanhang, där det handlar om att främja SJ:s service till allmänheten och rekrytera nya resenärer.
Herr talman! Som jag sade i mitt svar har det varit svårt för SJ att hindra att andra än SJ:s kunder utnyttjar parkeringsplatserna. En anledning har varit att det är så krångligt att få skadestånd från dem som överträder bestämmelserna. I praktiken har det därför varit riskfritt att parkera på SJ:s platser utan att ha tågbiljett. De här förhållandena kan emellertid komma att ändras. Regeringen har nämligen nyligen beslutat att tillkalla en utredare för att se över möjligheterna att ta ut kontrollavgifter av dem som parkerar fel på privat mark. Utredningens förslag kan komma att förbättra SJ:s möjligheter att kontrollera att parkeringsbestämmelserna följs. Utredningen skulle alltså kunna leda till att SJ i större utsträckning kunde behålla sina parkeringsplatser avgiftsfria.
Herr talman! Jag är glad över att kommunikationsministern för framtiden inte vill stänga några dörrar, eftersom jag tror att det är oerhört viktigt att man kan ge tågresenärerna den här typen av service. Enligt en del uppgifter som jag har fått har parkeringsplatserna i vissa fall kommit att utnyttjas i mindre omfattning ellert.o.m. kommit att stå tomma. I så fall är det ett tecken på att införandet av den här typen av avgiftsuttag inneburit en försämring för resenärerna.

Som ny ledamot i näringsutskottet efter Anders Wijkman har moderata samlingspartiets partigrupp anmält Margaretha af Ugglas. Som ny suppleant i utrikesutskottet efter Margaretha af Ugglas har moderata samlingspartiets partigrupp anmält Gösta Bohman. Som ny suppleant i arbetsmarknadsutskottet efter Margaretha af Ugglas har moderata samlingspartiets partigrupp anmält Sixten Pettersson.

Herr talman! Åke Gillström har i en interpellation ställt fyra frågor till mig som direkt eller indirekt rör försäkringstagarnas förhållande till försäkrings Först frågar Åke Gillström när jag avser att till riksdagen lämna proposition om förstärkt skydd för försäkringskonsumenterna med anledning av försäkringsrättskommitténs förslag till konsumentförsäkringslag. Kommittéförslaget om konsumentförsäkringslag lämnades till mig i december i fjor. Remissbehandlingen avslutades i somras. Remissopinionen är delad. Åtskilliga instanser tillstyrker förslaget, bland dem de flesta som företräder löntagare och konsumenter. Andra är negativa. Till dem hör Svenska försäkringsbolags riksförbund och Folksam. Från försäkringsbranschens sida befarar man bl.a. att en lagstiftning på grund av förslaget skall leda till inte obetydliga premiehöjningar för framför allt hemförsäkringarna. Inom justitiedepartementet överväger vi nu kommittéförslaget och de remissvar som har avgetts över det. Som ett led i beredningsarbetet har nyligen hållits överläggningar mellan företrädare för de nordiska justitiedepartementen. Vidare kommer olika detaljfrågor att diskuteras med försäkringsbranschen. Det är min förhoppning att en proposition i ämnet skall kunna lämnas till riksdagen under våren 1979. Åke Gillström har i sin andra fråga undrat när regeringen ämnar tillsätta en utredning för en allmän översyn av tillsynslagstiftningen på försäkringsområdet. Denna fråga, liksom den närmast följande, faller under budgetoch ekonomiministerns ansvarsområde. Denne har underrättat mig om att han avser att under hösten föreslå regeringen att en utredning tillsätts. Åke Gillström har vidare frågat när den lekmannastyrelse för försäkringsinspektionen som riksdagen har begärt kommer att tillsättas. Han syftar därmed på näringsutskottets betänkande 1977/78:57, som bifölls av riksdagen i maj 1978. Utskottet förordade att frågan om en lekmannastyrelse togs upp till prövning i lämpligt sammanhang. Budgetoch ekonomiministern har upplyst att frågan enligt hans mening lämpligen bör behandlas av den utredning som jag nyss har nämnt. Frågan bör därvid kunna behandlas skyndsamt. Slutligen har Åke Gillström berört vissa skadeståndsfall som har omnämnts i artiklar i tidningen Expressen. Han har med hänvisning till dessa artiklar frågat vilka åtgärder jag tänker vidta för att få till stånd en omprövning av alla skadestånd hos de bolag som det gäller för att därmed återge försäkringstagare förtroendet för försäkringsbranschen. Som svar på den frågan vill jag till en början framhålla att det naturligtvis är viktigt att försäkringsbolagen reglerar inträffade skador på ett riktigt sätt. De skadelidande bör också utan stora kostnader eller alltför stort besvär kunna få sina ersättningsanspråk prövade av annan än försäkringsbolaget. I det avseendet finns f. n. flera olika möjligheter. Hos de största försäkringsbolagen finns särskilda prövningsnämnder som på begäran överprövar bolagets beslut. Dessa nämnder har i allmänhet en majoritet av konsumentrepresentanter. Frågor om tolkning av försäkringsvillkor och beräkning av ersättning vid personskada kan vidare hänskjutas till vissa nämnder som är gemensamma för större delen av försäkringsbran schen. Nämndernas överprövning är kostnadsfri. På trafikskadeområdet finns särskilda garantier för en riktig bedömning av svårare personskadefall. En särskild nämnd, trafikförsäkringsanstalternas nämnd, har nämligen kommit till som ett led i den statliga kontrollen av bolagens skötsel av den obligatoriska trafikförsäkringen. Innan ett trafikförsäkringsbolag erbjuder den skadelidande uppgörelse om en sådan viktigare ersättningsfråga som anges i reglementet för nämnden, skall frågan enligt trafikförsäkringsförordningen hänskjutas till nämnden för yttrande. Också andra ärenden om ersättning för personskada kan hänskjutas till nämnden om den skadelidande begär det. Den skadelidande kan också vända sig till allmänna reklamationsnämnden, som har en särskild avdelning för försäkringsfrågor där konsumenterna på detta område är representerade. Nämndens prövning, som är kostnadsfri, kan avse i stort sett alla typer av försäkringstvister. Förhandlingar pågår f. n. mellan konsumentverket och försäkringsbolagen i syfte att få till stånd en uppgörelse om enhetlig information om möjligheterna till rättelse hos nämnden. Naturligtvis finns också i sista hand möjligheten till domstolsprövning. Kostnaderna för att anlita advokathjälp vid rättegång blir genom den allmänna rättshjälpen och den allmänt förekommande rättsskyddsförsäkringen i de flesta fall begränsade. Den som inte är nöjd med ett försäkringsbolags beslut i ett ersättningsärende kan alltså vända sig till flera olika organ för att få sin rätt till ersättning prövad. Jag kan tillägga att konsumentverket f. n. i samråd med försäkringsinspektionen och försäkringsbolagen arbetar på att bygga upp ett rådgivningsorgan, dit var och en skall kunna vända sig för att få information och hjälp i alla frågor med anknytning till privat försäkring. Jag vill också nämna att försäkringsinspektionen i viss utsträckning granskar försäkringsbolagens skadereglering. Enligt trafikförsäkringsförordningen skall inspektionen anmäla till regeringen om ett trafikförsäkringsbolag reglerar inträffade skadefall på ett sätt som ger anledning till anmärkning. I de tidningsartiklar som ÅkeGillström syftar på har pekats på vissa fall där försäkringsbolag skulle ha underlåtit att inhämta yttrande av trafikförsäkringsanstalternas nämnd. Ett av fallen utreds f. n. av försäkringsinspektionen och har gett anledning till en bred undersökning i den berörda försäkringsgivargruppens regi. Inspektionen har vidare startat en undersökning om det har förekommit skadefall efter trafikskadelagens ikraftträdande den 1 juli 1976 som borde ha remitterats till nämnden men som har avgjorts utan sådan remiss. Skulle undersökningen ge anledning till det avser försäkringsinspektionen att vidta åtgärder för att öka sin systematiska skaderegleringsgranskning. Förslaget till konsumentförsäkringslag innehåller vissa bestämmelser om försäkringsgivares skadereglering. Dessa kan komma att tas upp i den proposition som jag förut har berört.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieminister Sven Romanus för svaret på min interpellation. Denna tillkom egentligen som en följd av en motion som jag väckte under den allmänna motionstiden, dvs. för snårt ett år sedan. Motionen i sin tur väcktes sedan det visat sig finnas många försäkringstagare som hade bekymmer dels med vilken försäkring de skulle välja bland många erbjudna — det saknades standardisering —, dels med vart de skulle vända sig för att få råd och upplysningar i försäkringsfrågor. Motionen har behandlats i lagutskottet, och jag känner igen en hel del i det här svaret från vad lagutskottet anfört och riksdagen beslutade om i förrgår. Motionen blev inte bifallen, vilket jag kan förstå, men frågan om vart man skall vända sig när man känner sig osäker och otrygg i försäkringsfrågor är fortfarande inte tillfredsställande besvarad. Informationsverksamheten på området är under all kritik, och det var därför som den här interpellationen kom till. Efter att ha läst tidningsartiklar kunde jag konstatera att det fanns personer som blivit lurade på pengar av försäkringsbolag. Låt mig i tur och ordning kommentera svaren på de fyra frågorna. På min fråga när statsrådet avser att till riksdagen avlämna en proposition som gäller stärkt skydd för försäkringskonsumenterna med anledning av det förslag som försäkringskommittén avgivit svarar statsrådet att det är hans förhoppning att en proposition i ämnet skall kunna lämnas till riksdagen under våren 1979. Jag vill verkligen hoppas att det inte bara är en förhoppning, utan att det för statsrådet — mot bakgrund av de avslöjanden som har gjorts i pressen — måste vara en målsättning att en sådan proposition kommer fram. I lagutskottets betänkande 1978/79:3, det som alltså behandlades i riksdagen i förrgår, står det f. ö.: ”Enligt vad utskottet inhämtat arbetar man inom justitiedepartementet med målsättningen att regeringen skall framlägga en proposition i frågan före den 31 mars 1979.” Jag hoppas verkligen att den målsättningen delas av justitieministern. När det sedan gäller frågan om tillsättande av den utredning som riksrevisionsverket och försäkringsinspektionen har påkallat för att få till stånd en allmän översyn av tillsynslagstiftningen på försäkringsområdet ligger den tydligen inom budgetoch ekonomiministerns ansvarsområde, och jag är tacksam för att också justitieministern lämnar de svar som ekonomiministern har avgivit. Av svaret framgår alltså att detta statsråd har för avsikt att under hösten föreslå regeringen att en utredning tillsätts. Jag vill gärna påpeka att vi väl nu snart får betrakta hösten som avslutad och att det alltså är hög tid att den här utredningen tillsätts. Jag måste dessutom påpeka att det sker efter fyra års tänkande. Det här beställdes nämligen av riksdagen redan 1974. När det gäller den tredje frågan, nämligen frågan om när man kommer att tillsätta en lekmannastyrelse för försäkringsinspektionen, begärdes ju att den skulle behandlas i samband med behandlingen av näringsutskottets betänkande 1977/78:57. I det betänkandet delade utskottet i princip uppfattningen att det är motiverat att försäkringsinspektionen förses med en lekmannastyrelse. Utskottet konstaterar också följande: ”Försäkringsinspektionen har i dagarna hos regeringen föreslagit att en utredning skall tillsättas för en allmän översyn av tillsynslagstiftningen och i anslutning därtill inspektionens uppgifter, arbetsformer och organisation.” Men jag är inte så säker på att utskottet har avsett att man skulle behöva ta in frågan om tillsättandet av en lekmannastyrelse i försäkringsinspektionen i en speciell utredning som också har vissa andra uppgifter.

Jag frågar därför om det inte är möjligt att dra ut den delen och inte lägga in den i några utredningsdirektiv. Eftersom justitieministern inte har just det här ärendet, får väl frågan på något sätt föras vidare till den det vederbör. De tre första frågorna är följaktligen inte särskilt svåra att svara på, och jag är tacksam för de svar som jag har fått, även om det skrämmer mig litet grand att en sådan här utredning kan ta för lång tid. Det har redan gått alldeles för många år för att man skall fördröja frågans avgörande ytterligare. Det intressantaste är den fjärde frågan, den som berör alla de skadeståndsfall som har avslöjats i en av våra tidningar. Det är alldeles givet att försäkringstagarnas förtroende för försäkringsbolagen kommer att minska katastrofalt, om man upptäcker flera likartade skadeståndsfall, där människor har erbjudits en ersättning som ligger långt under vad de enligt försäkringsvillkoren skulle ha haft rätt till. Justitieministern gör precis som lagutskottet enlista eller en förteckning över de olika instanser som man menar finns att tillgå, om man vill ha sitt ärende prövat. Men det svåra i den här frågan är just att människor i allmänhet inte vet om att dessa nämnder finns att tillgå. Det är just på den här punkten som informationen är synnerligen bristfällig. När justitieministern säger att frågor orn tolkning av försäkringsvillkor och beräkning av ersättning vid personskada kan hänskjutas till vissa nämnder som är gemensamma för större delen av försäkringsbranschen, måste han ändå veta att det inte är försäkringstagaren som kan göra detta utan bolagen. Försäkringstagaren vet tyvärr inte ens om, som jag sade nyss, att de här nämnderna finns, och då är det ganska ointressant om nämndernas överprövning är kostnadsfri eller inte. Efter att ha räknat upp alla dessa nämnder säger statsrådet också till slut, att isista hand finns möjligheten till domstolsprövning. Och det är alldeles givet att den möjligheten alltid står till buds. Det är säkerligen också alldeles riktigt att kostnaderna för att vid rättegång anlita advokathjälp genom den allmänna rättshjälpen och den allmänt förekommande rättsskyddsförsäkringen i de flesta fall blir begränsade. Men jag vill peka på att människor som råkar vända sig till en advokat vilken är mindre aktiv i ett ärende inom den allmänna rättshjälpen och som sedan väljer en annan advokat, därmed också i de flesta fall har missat möjligheten att få fortsatt rättshjälp. Jag har här i min hand papperen från ett sådant fall. Det gäller en kvinna från Skaraborgs län som råkade ut för en bilolycka 1969 och som fortfarande inte, nio år senare, har fått skadan reglerad. Hon har bl.a. lagt ut 14 000 kr. till en s.k. juristbyrå, som sannerligen inte har förmått att hjälpa henne till rätta. I många av dessa skadeståndsfall har väntetiden faktiskt blivit så lång att den fysiska skadan hunnit läkas ut — men i stället har den drabbade åsamkats psykiska skador som kräver psykiatrisk vård. Man kallar t.o.m. den här typen av sjukdom för försäkringsneuros. Det har gått ganska långt när man skall behöva råka ut för sådana skador därför att det tar för lång tid att få sina rättigheter reglerade. I många fall är den psykiska skadan värre än den skada man ursprungligen råkade ut för vid bilolyckan eller i vilket sammanhang den nu inträffade. Det är också intressant att ta del av upplysningen att försäkringsinspektionen och försäkringsbolagen arbetar på att bygga upp ett rådgivningsorgan dit man skall kunna vända sig för att få information och hjälp i alla frågor med anknytning till privat försäkring. Det är intressant därför att det är fyra och ett halvt år sedan riksdagen beställde det här rådgivningsorganet. Det är först under de senaste veckorna som man verkligen har blivit aktiv för att komma i gång. Men bättre sent än aldrig, och jag hoppas verkligen att det kommer någonting ut av det här samarbetet och att vi får ett rådgivningsorgan i försäkringsfrågor. Statsrådet pekar på att försäkringsinspektionen i viss utsträckning granskar försäkringsbolagens skadereglering och att enligt trafikförsäkringsförordningen inspektionen skall anmäla till regeringen om ett försäkringsbolag reglerar ett inträffat skadefall på ett sätt som ger anledning till anmärkning. I det sammanhanget måste man ju fråga sig hur många sådana fall justitieministern fått anmälda till sig under de två år som han varit chef för departementet. Det finns tydligtvis sådana fall, vilket bl.a. påpekas i pressen. I svaret sägs också att inspektionen har startat en undersökning av om det efter trafikskadelagens ikraftträdande den 1 juli 1976 har förekommit skadefall, som borde ha remitterats till trafikanstalternas nämnd men som har avgjorts utan sådan remiss. Enligt vad jag har erfarit har försäkringsinspektionen endast tillskrivit bolagen och frågat om de gjort sig skyldiga till något sådant som nu har påpekats i Expressen. Det är tydligt att försäkringsinspektionen saknar resurser för den här typen av inspektion. Om denna undersökning skulle ge anledning härtill, avser försäkringsinspektionen att vidta åtgärder för att öka sin systematiska skaderegleringsgranskning. Jag vill påpeka att riksdagen redan 1974 beslöt att inspektionen i samråd med konsumentverket skulle genomföra en översyn av sin skaderegleringsgranskning. Det är alltså hög tid att den kommer till stånd. Avslutningsvis vill jag säga, att det är otillfredsställande i vårt samhälle att vissa tidningar skall behöva vara de rådgivningsbyråer som människor vänder sig till i så speciella frågor som försäkringsärenden. Det måste i första hand vara försäkringsbolagen själva som ger alla de upplysningar som människor behöver på det här området och i andra hand samhället som svarar för — genom försäkringsinspektionen — att försäkringsbolagens uppgifter sköts på ett sådant sätt att försäkringstagarna kan lita 100-procentigt på att de får rätt ersättning. Mot bakgrund av bl.a. det fall som jag har påtalat och som har förhalats under nio år är det mycket viktigt att understryka, att folk måste få aktiv hjälp av bolagens skadereglerare fortast möjligt, så att inte psykiska skador uppstår på grund av väntetidens längd. Det kan inte heller vara riktigt att en skadelidande skall behöva leta sig fram till vilken hjälp som eventuellt går att få och då ofta också med hjälp av en på detta speciella område okunnig advokat eller juristbyrå. Är det inte anledning att i det här fallet tillsätta en speciell revision av de skaderegleringar som har skett under senare år och att denna då görs på helt neutral basis? Det är en mycket intressant fråga till justitieministern. Försäkringsinspektionen borde naturligtvis vara rätt instans, men om den får uppdraget bör den också få ökade expertresurser för att snabbt genomföra denna revision av de skadeärenden som kan behöva kontrolleras. Herr talman! Jag ber än en gång att få tacka för svaret på min interpellation.
Herr talman! Jag skall försöka besvara de ytterligare frågor som Åke Gillström har ställt. Beträffande den första frågan sägs det i lagutskotts betänkande 1978/79:3, som nyligen har behandlats här i kammaren, att arbetet bedrivs inom justitiedepartementet med målsättningen att det skall läggas fram en proposition till den 31 mars 1979. Som målsättning är det klart att detta uttalande står fast. Frågan är emellertid inte okontroversiell, och den kräver åtskilliga kontakter och förberedelser. Det är möjligt att den nämnda tiden inte kan hållas. Men under alla förhållanden räknar jag med att propositionen skall kunna lämnas före sommaren 1979, och det är klart att siktet är inställt på att den skall lämnas så tidigt som möjligt.

Enligt utskottets mening borde önskvärdheten av parlamentariskt inslag och konsumentrepresentation i styrelsen beaktas. Det är alltså frågor som bör utredas. Enligt uppgifter som jag har fått från budgetoch ekonomiministern anser han det lämpligt att ta upp dem i den utredning som han ämnar begära att få tillsätta under hösten. Men som också framgår av mitt interpellationssvar bör frågan om representation i styrelsen kunna behandlas skyndsamt, varför det spörsmålet inte behöver vänta på att hela frågan i övrigt kan bli utredd. Beträffande möjligheterna för den enskilde att själv påkalla prövning hos olika organ i inträffade skaderegleringsfall förhåller det sig på följande sätt. När det gäller tolkning av ett försäkringsvillkor är bolagen i stor utsträckning skyldiga att hänskjuta frågan till en av de nämnder som har inrättats för större delen av försäkringsbranschen, t.ex. skadeförsäkringens villkorsnämnd och livförsäkringens villkorsnämnd. Försäkringstagaren eller annan skadelidande kan inte själv vända sig direkt till dessa nämnder. Däremot har han möjlighet att skriftligen yttra sig i ärende hos sådan nämnd. Om det gäller sådana frågor där försäkringstagaren och försäkringsbolaget är oense om beräkning av ersättning vid personskador är försäkringsbolaget skyldigt att i viktigare fall hänskjuta frågan till en av de gemensamma prövningsnämnder som nu finns, ansvarighetsförsäkringens personskadenämnd och trafikförsäkringsanstalternas nämnd. När det gäller trafikförsäkring kan försäkringstagaren själv begära att frågan prövas av trafikförsäkringsanstalternas nämnd. Det är alltså skillnad mellan olika slag av försäkringsfall. Dessutom kan försäkringstagare alltid vända sig till allmänna reklamationsnämnden. Rättegång, som jag har nämnt i svaret, kan naturligtvis endast tillgripas i sista hand, men den möjligheten måste alltid finnas när prövning på annat sätt inte kan leda till resultat.
Herr talman! Jag är tacksam för att justitieministern ändå har målsättningen att så fort som möjligt lägga fram den här propositionen — den hastar — och under alla förhållanden före sommaren. Jag tycker förstås att det datum som finns angivet i lagutskottets betänkande och som i någon mån lugnade mig vid det tillfället och kanske också gjorde att jag inte gick upp i debatten i onsdags är ett datum som borde hållas som riktmärke. Vad sedan gäller representationen i lekmannastyrelsen för försäkringsinspektionen sades det visserligen i svaret att frågan bör tas upp till prövning i ett lämpligt sammanhang och att det skulle finnas parlamentariskt inslag av representanter för konsumenterna i styrelsen. Jag tycker ändå att efter den skrivning som näringsutskottet har gjort bör regeringen kunna avgöra ett sådant ärende utan att en ny stor utredning behöver företas. Det skulle utan vidare gå snabbast, eftersom man alltså inte skulle behöva vänta på att hela frågan först blev färdigbehandlad i utredningen, anser justitieministern. Då måste jag emellertid komma med en följdfråga: Menar justitieministern med detta att man i första hand behandlade frågan om en lekmannastyrelse och därefter, omedelbart sedan denna blivit klar, framlägger ett kort särbetänkande, som snabbt kommer att behandlas i regeringen och därpå föreläggs riksdagen? Är detta avsikten, då kan man eventuellt acceptera den lilla förhalning som kan uppstå. Justitieministern säger återigen att bolagen är skyldiga att hänskjuta frågan till nämnder — sedan jag, i likhet med lagutskottet, påpekat att försäkringstagaren själv inte kan vända sig till dessa nämnder. Men vad händer om detta inte sker? Vi har ju sett att försäkringsbolagen kan handla på ett sätt som inte Nr 35 överensstämmer med vad vi har förväntat oss. Om bolaget inte hänskjuter frågan till dessa nämnder — och om försäkringstagaren inte ens känner till att de finns — betyder det ju att försäkringstagaren riskerar att utsättas för försäkringsbolagets godtycke, vilket inte kan vara särskilt bra från rättssynpunkt. Det är ändock så att även försäkringsbolagen har reagerat på vad som har inträffat. Det sägs t.ex. att verkställande direktören i det försäkringsbolag hi öar: ä jak FR försäkringsrättssom har avs löjats i ett av de aktuella s adestån sfallen har sagt att bRlagen kommitténs förslag, måste gå igenom ungefär 500 andra fall som inträffat under 1970-talet för att KN utröna om flera likartade underutbetalningar till skadeoffer har förekommit. Man måste då fråga sig om man kan lita på att en sådan egengranskning är tillförlitlig. Borde inte försäkringsinspektionen mycket fastare omedelbart göra en revision, om den skall fylla de uppgifter som den enligt sin rutinplan har att fullgöra? Också de anställdas fackliga organisationer inom det här området har reagerat. Jag tänker på att Försäkringstjänstemannaförbundet, som har reagerat mycket starkt med anledning av avslöjandena, har ansett att försäkringsbranschen bör satsa mera på skaderegleringssidan, eftersom det tydligen är försäljningssidan som får de stora resurserna. Det gäller ju inte bara att sälja försäkringar — men även vid det tillfället står försäkringstagaren som åsnan mellan två hötappar — utan det gäller också att uppfylla de åtaganden som man gör när man säljer försäkringarna, så att vi försäkringstagare kan lita på försäkringsbolagen. När det sedan gäller informationen, som jag har kritiserat starkt, torde huvudparten av informationen alltjämt komma från försäkringsbolagen och från försäkringsbolagens upplysningstjänst. De ger bl.a. ut en försäkringstidning, men den går inte ut till allmänheten, utan den når bara dem som har speciella intressen på området. Det är beklagligt att så är fallet. En del läromedel produceras visserligen för undervisningen i både grundskolan och gymnasieskolan, men även därvidlag har jag en känsla av att det har skett en viss inskränkning. Detta är också tråkigt. Förmodligen är resurserna på det här området alldeles för små. Jag tror att en jämförelse mellan de olika nordiska länderna skulle visa att Sverige i detta avseende ligger ganska långt efter de övriga. Finland har t.ex. mycket större resurser på området. Det finns alltså en mängd frågor som försäkringstagarna väntar på att få besvarade. Jag vet inte vad som är orsaken till att man på ett par tre punkter, som jag pekat på här, har låtit denna fråga förhalas under så många år — ända sedan år 1974, då den också ingående diskuterades i kammaren. Nu hoppas jag verkligen att vi försäkringstagare i fortsättningen kan ta våra försäkringar på ett riktigare sätt och att vi dessutom kan känna oss säkra på att vi får rätt ersättning, om vi råkar i olycka på ett eller annat sätt.

Herr talman! Med anledning av Åke Gillströms senaste anförande kan jag säga följande om de olika punkterna. 1 Utredningen om en representation utifrån i styrelsen faller, som jag nämnde, under budgetoch ekonomiministern. Jag kan inte uttala mig närmare om de direktiv som där kommer att skrivas. Jag kan som min personliga mening säga att jag inte kan se något hinder för att bryta ut den här frågan och behandla den utan att vänta på att utredningen i stort föreligger. Jag tror inte att Åke Gillström på den punkten behöver hysa någon oro. På frågan om det till justitiedepartementet kommit många anmälningar där man klagar över att ärendet inte handlagts riktigt i skaderegleringshänseende måste jag för min del svara att jag inte har kännedom om huruvida det förekommit något sådant fall under de senaste åren. Det hör inte heller till justitiedepartementet, utan det hör hemma under budgetoch ekonomidepartementen, och vad som där har förekommit kan jag inte säga. Men man kan ju inte anmäla konkreta skadefall till regeringen för att få prövning där. De möjligheter regeringen har är att få till stånd ändrade bestämmelser, om det skulle föreligga sådana omständigheter att detta krävs. Jag kan väl som en allmän uppfattning säga till Åke Gillström att det f. n. pågår eller skall igångsättas utredningar på det här området i väsentligt större utsträckning än som tidigare varit fallet. Jag delar Åke Gillströms förhoppning att detta skall leda till att försäkringstagarna och de som råkat ut för försäkringsfall verkligen skall få till stånd en riktig prövning av sina ärenden.

Herr talman! Eftersom jag har ett visst förflutet när det gäller den här typen av frågor tillåter jag mig att blanda mig i debatten. Den handlar om två ting, såvitt jag förstår. Det ena är betänkandet om konsumentförsäkringslag, som ligger i justitiedepartementet sedan december 1977 — sedan ett år tillbaka ungefär. Det andra är frågan om hur försäkringslagstiftningen över huvud taget fungerar i förhållande till försäkringstagarna. Vad beträffar förslaget till konsumentförsäkringslag tycker jag att interpellanten har anledning att vara något litet missnöjd med svaret i så måtto att justitieministern, trots en ganska lång betänketid, inte för dagen är beredd att egentligen säga någonting om innehållet, ingenting om huruvida betänkandet skall genomföras i stora drag. Han refererar att flertalet remissinstanser är positiva men en del kritiska, framför allt på försäkringsgivarsidan. Någon som helst indikation om var justitieministern står eller hur vittgående konsekvenser han drar av kritiken får man inte. När det gäller tidsschemat är det också konstaterat att man tar det ganska trankilt med det här ärendet i justitiedepartementet. Remissyttrandena har varit inne sedan i somras, och proposition kan icke utlovas i sådan tid under våren att riksmötet kan fatta beslut. Men nu säger justitieministern att en proposition i varje fall skall lämnas före sommaren 1979. All right — det kan väl i och för sig medges att det inte är hela världen om en konsumentförsäkringslag träder i kraft den 1 juli 1979 eller den 1 juli 1980. Huvudsaken är väl att det kommer en lag, och att den blir bra. Vi får se. Men den andra frågan är kanske värd litet större uppmärksamhet. I stort sett har vi fått ganska bra lagar på försäkringsområdet. Inte minst tänker jag Nr 35 då på den trafikskadelag som kom för något år sedan och alltså är alldeles färsk. I stort sett har vi ett ganska bra system för skaderegleringsförfarandet, tror jag, med möjlighet för försäkringstagarna att kostnadsfritt vända sig till opartiska nämnder. Men tyvärr tycks det inte fungera riktigt väl. Det har man i och för sig varit uppmärksam på ganska länge, även om det har blivit betydligt mera klart genom den senare tidens tidningsskriverier än vad det var för ett par år sedan. försäkringsrätts Redan 1972 kom ett betänkande om konsumentupplysning, där det kommitténs förslag påpekades av en enhällig kommitté att detta med försäkringsbolagen och m.m. 5 tillsynen över dem fungerar dåligt. Tydligen är det ofta på det viset att försäkringsbolagen inte ger försäkringstagarna ordentliga underrättelser om vilka rättigheter de har och vad de skall göra för att utnyttja dem, om vilka möjligheter de har att vända sig till nämnder för prövning av fallen osv. Det är naturligtvis inte tillfredsställande. Då ligger det väl i första hand på försäkringsinspektionen att se till att det fungerar bättre, men där fungerar det tydligen inte heller. Försäkringsinspektionen är främst intresserad av premiesättning och sådana frågor och struntar i ganska stor utsträckning i att tillvarata konsumentskyddet i stort, trots att man rimligen borde göra det. Försäkringsinspektionen brukar skylla på bristande resurser i sammanhanget. Är det så måste man någon gång skaffa de tillräckliga resurserna, man måste någon gång sätta fart på denna försäkringsinspektion. Sedan 1972 har praktiskt taget ingenting hänt, trots att det därefter har kommit flera påpekanden. På sommaren 1977, alltså för över ett år sedan, riktade riksrevisionsverket i en rapport ganska stark kritik mot försäkringsinspektionen. Som interpellanten redan påpekat har vi också via massmedia fått reda på att systemet i praktiken fungerar så pass uselt att det i rätt många trafikskadefall inte går till som det skall, att trafikförsäkringsanstalternas nämnd över huvud taget inte tillfrågas, att försäkringstagarna inte vet vem de skall vända sig till och vilka rättigheter de har. Så kan det inte få fortgå i det oändliga. Vi kan inte längre nöja oss med tanken att det bara skall utredas vidare. Det är bra om budgetoch ekonomiministern tillsätter en utredning om tillsynslagstiftningen. Kanske finns det en del saker som man på sikt kan ordna bra mycket bättre. Det finns väl frågor om hur tillsynen skall vara organiserad att ta upp liksom frågor om ansvarsfördelningen mellan försäkringsinspektionen och konsumentverket, frågan om man skall ha lekmannastyrelse i försäkringsinspektionen eller inte och sådana ting. Men redan nu, innan detta är utrett, måste man börja fundera över att göra något. Man får väl göra någonting provisoriskt, så att det inte fortsätter som förut, att försäkringstagare blir utan ersättning eller får för dyra pengar anlita advokater för att så småningom hitta fram till vilka rättigheter de har. Man måste äntligen göra en kraftansträngning för att rycka upp försäkringsinspektionen. Jag vore tacksam om justitieministern skulle kunna uttala att han delar den uppfattningen och att han är beredd att framföra den till budgetoch ekonomiministern, som väl är närmast ansvarig på området.

Herr talman! Som svar på den sista frågan som herr Lidbom ställde vill jag gärna säga att jag är helt ense med herr Lidbom om att det behövs en utredning om utformningen av försäkringsinspektionen. Detta hör emellertid inte till justitiedepartementets ämbetsområde. Jag har vidarebefordrat det svar jag fått från budgetoch ekonomiministern, och som framgår av interpellationssvaret skall denna utredning tillsättas under hösten, alltså inom en mycket nära framtid. Jag tycker inte att man behöver uttala att flera åtgärder omedelbart måste vidtas på detta område, eftersom en utredning ju kommer att sättas i gång.

Gruppens arbete väntas vara avslutat den 1 december 1978.” Det pågår alltså även här en utredning, och förslag väntas under den allra närmaste tiden. Jag tycker inte att man kan säga att det just nu råder passivitet eller att regeringen tar det här med lätthet, för här försiggår ju saker. Och jag vill gärna säga att när det gäller det slutliga målet tror jag inte att det är så stor skillnad i uppfattning mellan Carl Lidbom och mig.
Herr talman! Nej, jag tror inte heller att det är någon skillnad mellan justitieministern och mig i vår allmänna inställning och vår önskan att komma till rätta med missförhållandena. Men det var inte det jag sade. Jag sade att det är litet farligt att på det här området avvakta utredningar alltför länge. Missförhållandena har delvis varit kända för oss sedan 1972. I viss mån kunde justitieministern ha returnerat med att även den socialdemokratiska regeringen var något senfärdig att ta itu med detta. All right, men det gör inte saken bättre att man nu drar ut på tiden i det oändliga när vi ständigt får nya upplysningar om att det är enskilda människor som blir lidande av att försäkringsbolagen inte sköter sig och av att försäkringsinspektionen inte utövar den tillsyn över försäkringsbolagen som den borde göra. Låt vara att vi tillsätter en utredning kring de här frågorna — det räcker emellertid inte. Vi har ingen aning om huruvida den utredningen kan värka fram något resultat om ett, två eller tre år eller vad det blir för riksdagsbeslut. Jag respekterar ansvarsfördelningen mellan justitieministern och budgetoch ekonomiministern. Vad jag bad om var att justitieministern till regeringen skulle ta med sig önskemålet från ett par riksdagsledamöter att man äntligen börjar försöka skaka liv i försäkringsinspektionen. Redan innan något är utrett kan man faktiskt stöta på inspektionen och tala om för den att den skall fullgöra sin inspektionsskyldighet och att den skall intressera sig för att de skadade försäkringstagarna skall få sina rättigheter. Man kan faktiskt ställa åtminstone blygsamma resurser till förfogande, om den nu skyller på att den inte har personal för att sköta vad den skall sköta. Det önskemålet — Nr 35 kvarstår, samtidigt som det naturligtvis är som justitieministern säger, att vi i sak inte har någon grundläggande åsiktsskillnad. Det är bara det att vi vill trycka på litet, att vi tycker att det är dags att göra något.

Herr talman! Rolf Hagel har med hänvisning till en studie av effekterna av den s.k. 25-kronan frågat mig dels om jag avser att se över bestämmelserna för bidraget i syfte att förhindra missbruk, dels om utredningsresultaten föranleder en eftergranskning för att återkräva redan utbetalade medel. Två ekonomer vid Lunds universitet har fått medel från arbetsmarknadsdepartementet för att genomföra en studie om lönesubventioner som ett medel att bekämpa arbetslöshet. I juni i år ventilerades en preliminär delrapport om den s.k. 25-kronan i expertgruppen för utredningsverksamhet i arbetsmarknadsfrågor . Lösryckta och misstolkade delresultat från denna preliminära rapport gav i somras upphov till en osaklig skendebatt i massmedia. Jag vill därför ta tillfället i akt att mycket kortfattat summera utredningsresultaten. I rapporten bekräftas att utbildningsbidraget för permitteringshotad personal är väl lämpat som ett sysselsättningsbevarande medel vid tillfälliga efterfrågedämpningar. Dessutom pekas på att utbildningen genom den förbättrade yrkesskicklighet den kan leda till kan hjälpa företagen att komma över en strukturkris. Utredarna framhåller att bidraget fungerat utmärkt när det gäller att mycket snabbt erhålla effekt vid akuta sysselsättningsproblem. Man framhåller att snabbt insatta och selektivt inriktade åtgärder av den typ 25-kronan representerar är effektivare än andra alternativ att upprätthålla sysselsättning inom företagen. Jag vill också framhålla att utbildningsbidraget är ett förhållandevis billigt medel att åstadkomma tillfällig sysselsättning. För statskassan representerar varje dag som en person sysselsätts med hjälp av utbildningsbidraget i stället för att gå arbetslös en ren besparing. Utredarna har emellertid också kommit till den slutsatsen att kontrollen av bidraget varit mindre effektiv. Man har genom att i efterhand fråga företagen om hur många personer som skulle blivit uppsagda eller permitterade om inte bidraget utgått kommit till slutsatsen att endast knappt hälften av de personer som genomgått utbildning skulle ha berörts av driftinskränkningar. Utan att gå in på några utredningstekniska detaljer vill jag här understryka den stora osäkerhet som vidlåder detta resultat. Den enda och hypotetiska 15 enkätfråga som resultatet bygger på tillåter inte att man drar någon bestämd slutsats om den absoluta nivån på överutnyttjandet av bidraget. Uppgifterna får närmast ses som en indikation på att det i detta fall, liksom i fråga om andra stödåtgärder, förekommer ett visst sådant överutnyttjande. Detta överutnyttjande beror enligt utredarna i första hand på svårigheterna för båda de kontrollerande organen, arbetsmarknadsmyndigheterna och facket, att på förhand bedöma det verkliga behovet av driftinskränkning. Utredarna framhåller emellertid också att stödåtgärden i övrigt handlagts på ett smidigt sätt. Om man med hjälp av administrativa kontroller skall kunna förhindra varje överutnyttjande av bidraget måste man dra på sig en omständlig byråkratisk apparat som i sig innebär avsevärda kostnader. Jag vill här understryka att de resultat som rapporten anger i fråga om stödets sysselsättningseffekt inte kan tolkas så att drygt hälften av stödet betalas ut i onödan. Ingen kalkyl har kunnat göras över vilken sysselsättningseffekt som skulle ha uppnåtts om endast hälften av de nu använda pengarna hade betalats ut. Utredarna har heller inte sagt att företagen i gemen har missbrukat stödet eller uppsåtligt brutit mot bidragsreglerna. Det överutnyttjande som utredningsresultaten pekar på kan snarare ses som en följd av att det verkliga behovet i sig är flytande och mycket svårt att fastställa. Reglerna måste därför medge ett visst mått av flexibilitet. Det jag nu har sagt hindrar emellertid inte att det är i hög grad angeläget att minska överutnyttjande av denna och andra bidragsformer. Det är naturligtvis i detta fall, liksom i fråga om alla andra stödåtgärder, angeläget att få ut största möjliga sysselsättningseffekt för varje satsad krona. Inom arbetsmarknadsdepartementet håller man därför nu på att se över bestämmelserna i syfte att motverka överutnyttjande. På interpellantens första fråga kan jag alltså svara ja. Vi håller redan på att se över bestämmelserna. På den andra frågan blir svaret nej. Utredningsresultaten ger inte belägg för att utbildningsbidraget missbrukats i en sådan omfattning att det bör föranleda en allmän eftergranskning. Låt mig avslutningsvis peka på utvecklingen av stödformen. Antalet berörda har under de senaste månaderna minskat kraftigt och ligger f. n. på endast en tredjedel av den nivå som registrerades för ett år sedan. Detta visar ju klart att användningen av bidraget automatiskt sjunker när det verkliga behovet av bidraget minskar. Och detta visar i sin tur att bidragsformen verkligen är under kontroll.

Herr talman! För det här interpellationssvaret finns det inte bara en formell utan i högsta grad en reell anledning att tacka. Min första fråga, som jag för sammanhangets skull skall upprepa, löd så här: ”Avser statsrådet att se över bestämmelserna för utbildningsbidrag i syfte att förhindra missbruk?” Och svaret från statsrådet var ja — visserligen efter ett väldigt krumbuktande, men det var ändå ett ja. I det här interpellationssvaret uppträder herr Wirtén även som språkförnyare — men knappast som språkförbättrare. Jag använde som sagt ordet ”missbruk” i min interpellation. Jag använde Nr 35 det om företagens sätt att utnyttja 25-kronan för egen vinnings skull. Jag var därvid något mildare i mitt språkbruk än exempelvis Svenska Dagbladet, som den 31 juli återgav de båda ekonomernas undersökning under rubriken ”Företagen bluffar om statligt stöd”. Men även mitt ”missbruk” är uppenbarligen för starkt för herr Wirtén. Det som utanför det här huset brukar kallas för bedrägeri har statsrådet kallat för ”överutnyttjande” — inte bara en utan sex gånger i interpellationssvaret. Om avsikten med detta är att introducera ett lika menlöst begrepp som exempelvis ”friställd” är statsrådet utan tvivel ute i ogjort väder. Folk går inte längre lika lätt på omskrivningar och skönmålningar, vilket bäst bevisas av att vi i dag inte talar om antalet friställda utan om antalet arbetslösa. Företagen gör oväntade vinster tack vare 25-kronan, skrev Svenska arbetsgivareföreningens oberoende Svenska Dagbladet. Det är tidningens tolkning av kontentan av Peterssons och Vlachos undersökning. Enligt Rolf Wirtén kan man inte dra någon bestämd slutsats om den absoluta nivån på ”överutnyttjandet av bidragen”, som det heter. Det är till att vara konungsligare än konungen själv! Och ändå säger Rolf Wirtén själv i svaret att enligt utredningen endast 46 96 av dem som 2S5-kronan utgått för direkt skulle ha berörts av driftinskränkningar. Det är alltså 54 96 ”överutnyttjande” — för att fortsätta att använda denna vokabulär — som det här handlar om. Eftersom det är ca 700 miljoner som betalats ut till företagen skulle det enligt enkel matematik här röra sig om 378 miljoner. I relation till de miljarder som från kanslihuset slussats ut till företagen är detta naturligtvis småpotatis. Men det är det frikostiga hanterandet av miljoner som resulterat i att de statliga bidragen till företagen under den borgerliga regeringens tid har överskridit industriinvesteringarna i landet. Jag noterar emellertid att arbetsmarknadsministern uppenbarligen tänker bli mer restriktiv i framtiden. Det framgår såväl av svaret som av proposition 50. Där föreslås att 25-kronan skall bli 20 kr. ”Det bör ankomma på regeringen att vidta de åtgärder som behövs för att hindra att bidrag utgår när det inte kan anses nödvändigt för att det avsedda syftet skall nås”, heter det. Detta är alltid något, och det tackar jag för. På min andra fråga, om utredningsresultatet kan föranleda en eftergranskning och återbetalning till statskassan, svarar statsrådet mycket klart nej. Utredningsresultatet ger inte belägg för att utbildningsbidraget har missbrukats i sådan omfattning som anges i interpellationen, heter det. Hur bedömer man missbruk? Uppenbarligen bedömer man' det med utgångspunkt i vem det är som gör sig skyldig till det. När exempelvis en hyresgäst som får eller fått bostadsbidrag kolliderat med något krångliga bestämmelser och därmed enligt gällande regler inte skulle anses vara berättigad till bidraget, blir det omedelbart tal om bedrägligt förfarande och återbetalning. Det betecknas inte som ”missbruk” eller ”överutnyttjande” av bidragssystemet. Men när det gäller företag som plussar på sina vinster med statliga bidrag för utbildning genom att de som skulle utbildas står i den löpande produktionen, visar arbetsmarknadsminis 17 tern en förståelse över alla gränser. Det är uppmuntrande och hoppingivande för företagen, men det är mycket nedslående för skattebetalarna. Jag vill avsluta med att säga att jag tror att om herr Wirtén tänker fortsätta med sin språkförnyelse, så kommer regeringen säkert att få behov av en språklig ersättning för ordet ”rättskänsla”.

Herr talman! Låt mig först med anledning av Rolf Hagels språkliga kommentarer säga att det i den utredning som ligger till grund för interpellationen inte talas vare sig om något missbruk eller om någon bluff. Som också Rolf Hagel känner till innehåller utredningen tvärtom i grunden en positiv värdering av detta stöd i så måtto att det i stort har fungerat på ett riktigt och effektivt sätt. Sedan vill jag ta upp Rolf Hagels resonemang om procentsatser i samband med beräkningen av hur många som skulle ha blivit friställda, om systemet med 25-kronan inte hade införts. Det torde vara så att den procentsats på 46 926 som anges såväl i utredningen som i interpellationssvaret utgör en underskattning av den verkliga effekten. Det är nämligen den totala volymen när det gäller behovet av friställning som är avgörande för det antal timmar för vilka utbildningsbidrag beviljas. Antalet timmar kan därvid i beslutet fördelas på fler personer än som motsvaras av det antal som skulle ha friställts, om inte bidrag utgått. Ett företag kan alltså i samråd med facket och arbetsförmedlingen komma överens om att ett totalt permitteringsbehov på exempelvis 400 timmar skall fördelas på tio personer med 40 timmar vardera, även om företaget alternativt skulle kunna permittera fyra personer med 100 timmar vardera. Om ett företag med ett sådant utgångsläge på undersökningsfrågan om hur många personer som skulle ha behövt permitteras om inte bidrag utgått sanningsenligt svarat fyra personer, så verkar det av ett sådant svar vid en jämförelse med det antal personer som faktiskt beviljats utbildning — det var tio i mitt exempel — som om endast 40 25 av utbildningsbidraget varit motiverat. I det fall jag nu exemplifierat med blir resultatet detsamma, oberoende av vilket alternativ man utgår ifrån vid svaret, trots att permitteringsbehovet är detsamma i båda fallen, dvs. 400 timmar. I undersökningen har inte gjorts något försök att översätta antalet personer till antalet timmar, vilket gör att undersökningsresultatet på denna punkt är mycket osäkert. Vidare är det så, herr talman, att man med den uppläggning undersökningen har när det gäller uppdelningen på två bidragsnivåer riskerar att systematiskt underskatta sysselsättningseffekten i de fall företagen väljer att fördela utbildningen på annat sätt än enbart med hänsyn till de hotande uppsägningarna. Det blir nämligen ”lönsamt” för företagen att välja kortare utbildningar per person, eftersom man därvid får ett bidrag med 25 kr. per timme i stället för endast 15 kr. som gäller för längre utbildning. Företagen väljer mot den bakgrunden naturligt nog och enligt reglerna hellre att utbilda fler personer på kortare tid än färre personer på längre tid. Hela tiden är det fråga om att undvika friställningar inom den ram man kommit överens om Låt mig också ta upp frågan om att företagen skulle kunna göra vinster Fredagen den genom detta bidragssystem. Jag noterar nämligen att Rolf Hagel i det 17 november 1978 sammanhanget formulerat sig så i sin interpellation, att bidraget har utgått ”till övervägande del för att öka företagens vinster”. Jag tror också detta Ö Väl Om översyn av kräver en liten redovisning av bakgrunden.

Herr talman! Till den senaste frågan först. Jag tror att det är väldigt farligt, om man utgår ifrån att det måste innebära sämre förtjänster om ett företag skär ner arbetsstyrkan. Det finns inget sådant automatiskt sammanhang. Sedan till frågan om hur bidragsreglerna har fungerat och huruvida man har kunnat kontrollera att de verkligen inte missbrukas. Til syvende og sidst ligger det ändå på företaget självt att bedöma hur stora nedskärningarna av personalen skall vara. Detta förhållande, att det ligger på företaget självt, ger möjligheter till en sådan tolkning att företaget får bättre förtjänster. Det är omöjligt både för herr Wirtén och för mig att diskutera konkret vad en annan regeltillämpning hade inneburit i antal nedskärningar, men borde inte bara det förhållandet att det föreligger misstanke om att över hälften av bidraget kan ha missbrukats vara skäl nog för en eftergranskning? Och borde inte herr Wirtén i så fall också kunna konstatera, att om den eftergranskningen visar att bidraget har missbrukats skall återbetalningsskyldighet föreligga för företagen? Det är en regel som skulle ha gällt för vilket annat bidrag som helst som hade gått ut till enskilda personer i det här landet. Jag kan inte ta fram exakta siffror på hur det ligger till i de olika företagen, men jag vet att ute på många arbetsplatser har arbetstagare verkligen ondgjort sig över det sätt på vilket 25-kronan har utnyttjats. Man kan säga att den har utnyttjats till utbildning, men det finns också vida möjligheter till olika tolkningar. Utbildningen kan ju mycket väl bestå i att vederbörande befinner 19 att öka sysselsättningen sig i produktionsprocessen och i det avseendet är produktiv, men med bidrag från staten. Sådana misstankar har framförts i den här undersökningen, även om det inte heller där konkret står att 54 26 har missbrukats. Men bara att saken kan ifrågasättas borde, menar jag, vara anledning för herr Wirtén att deklarera att vi skall göra en efterundersökning. Konsekvenserna av den borde sedan vara självklara.
Herr talman! Jag har i min föregående replik redovisat att man måste ifrågasätta, om undersökningen verkligen har träffat rätt i bedömningen på den punkt som Rolf Hagel nu diskuterar vidare, och jag gav två sifferexempel på att det finns god grund för denna tveksamhet. Framför allt det första exemplet visar att även om det till synes bara är 40-50 25 av dem som har fått ett utbildningsstöd som skulle ha friställts om det inte hade utgått någon 25 krona, kan det i realiteten vara så, att man i stället har klarat sig undan friställning till 100 96. Sedan vill jag gärna påpeka att fack och arbetsförmedling ju är med i bedömningarna. Det är inte bara företaget som får göra dem. Jag har också, herr talman, sagt att det finns skäl att se över de här reglerna i fortsättningen.

Herr talman! Alf Lövenborg har frågat mig vilka åtgärder utöver de redan aviserade som regeringen planerar för att skapa full sysselsättning och när regeringsdeklarationens löften på detta område kommer att uppfyllas. I regeringsdeklarationen slås fast: ”Människors vilja till arbete är ett lands främsta tillgång. Regeringen ser det som en huvuduppgift att bekämpa arbetslöshet.” Om denna målsättning råder det en bred politisk enighet i vårt land. Trepartiregeringens insatser på detta område talar för sig själva. Under 1977/78 nådde de arbetsmarknadspolitiska insatserna unikt höga nivåer, såväl i pengar räknat som vad gäller antalet personer som var direkt berörda av olika sysselsättningsskapande åtgärder. Detta var en naturlig följd av att påfrestningarna på vår arbetsmarknad på grund av att den långvariga konjunkturnedgången och de akuta strukturproblemen inom delar av industrin krävde stora insatser för att de sysselsättningspolitiska ambitionerna skulle upprätthållas. Tack vare dessa insatser kunde också arbetslösheten hållas på en internationellt sett mycket låg nivå, lägre än vid den närmast föregående konjunktursvackan, trots att påfrestningarna på ekonomi och arbetsmarknad denna gång varit avsevärt mycket svårare och Nr 35 mer långvariga. Den nuvarande regeringen vidareutvecklar nu dessa insatser genom att inför vinterhalvåret ytterligare höja den arbetsmarknadspolitiska beredskapen. Sedan Alf Lövenborg ställde sin fråga har regeringen lagt en proposition på riksdagens bord om inriktningen av den ekonomiska politiken, där bl.a. ytterligare 3 miljarder kronor föreslås ställas till förfogande för att trygga sysselsättningen under det närmaste halvåret. Jag skall inte här i detalj redogöra för de insatser som föreslås i propositionen. Låt mig bara med detta konstatera att den nuvarande regeringen i handling dokumenterat sin fasta beslutsamhet att fullfölja de sysselsättningspolitiska strävandena. Det jag nu talat om gäller de åtgärder som sätts in för att motverka arbetslösheten i en viss konjunktursituation. Den fulla sysselsättningen uppnås emellertid inte en gång för alla och kan inte långsiktigt säkerställas med enbart sådana åtgärder. De långsiktiga sysselsättningsmålen kan endast uppnås genom nära samverkan mellan övergripande ekonomisk-politiska insatser, näringspolitik, regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik. I regeringsförklaringen sägs att riktlinjer skall utarbetas för framtida sysselsättning, näringsoch regionalpolitik. Förslagen i dessa avseenden kommer bl.a. att bygga på sysselsättningsutredningens överväganden. Innan sysselsättningsutredningen överlämnat sitt slutbetänkande kan regeringen självfallet inte ta ställning till det närmare innehållet i dessa riktlinjer.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. I min interpellation citerade jag den borgerliga regeringens deklaration vid tillträdet den 8 oktober 1976.

Och det gjorde man ju — i alltför stor utsträckning — men inte blev det några 400 000 nya jobb. Verklighetens kalla ljus kom snabbt att avslöja tomheten, den totala tomheten i den deklarationen. Arbetslösheten växte som aldrig tidigare. Det var naturligtvis en smula malplacerat av mig att citera regeringsdeklarationen från 1976. Men eftersom jag utgick från att denna regering skulle ta sig i håret så pass mycket att den skulle orka med de 11 månader som återstod till nästa val fanns det en viss logik i det hela. Interpellationen väcktes ursprungligen på riksmötets första dag. Den 3 oktober avgav samme statsminister, dvs. Thorbjörn Fälldin, en ny regeringsförklaring. I avsnittet om arbete och sysselsättning hette det så här: ”Trots mycket stora arbetsmarknadsoch industripolitiska insatser och trots att den totala sysselsättningen fortsatt att öka har arbetslösheten särskilt 2 att öka sysselsättningen i yngre åldersgrupper stigit. En huvuduppgift blir därför liksom hittills att fullfölja kampen mot arbetslösheten. Stora samhällsinsatser kommer då att behövas. Det kommer att ställas stora krav på solidaritet.” Jag vill understryka att det alltså är en betydande nedtoning från 1976 års regeringslöfte om arbete åt alla till den nya deklarationens rundsnack om att ”fullfölja kampen mot arbetslösheten”. Men det dröjde som alla vet bara 15 dagar till nästa regeringsdeklaration. I den påpekas att Sverige på många sätt är ett ofullkomligt samhälle och att riksdag och regering inte kan lösa alla dess problem. Och nu är det inte längre tal om att ge ”människor i olika landsdelar allsidig sysselsättning” och att ”garantera ungdomar arbete, praktik eller utbildning”. I regeringsdeklarationen från den 18 oktober heter det lakoniskt: ”Regeringen ser det som en huvuduppgift att bekämpa arbetslöshet.” Så gick alltså ”beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över”. Av detta kan man måhända lära några saker. För det första: Sedan regeringsdeklarationer fått karaktär av dagsländor kan de knappast tillmätas någon avgörande betydelse. ”I dag röd, i morgon död.” För det andra: Borgerliga löften om arbete åt alla nu har förvandlats till det betydligt mer begränsade ”kamp mot arbetslösheten”. Det är skillnad på plättar och pannkakor, brukade min gamla mor säga. Och det är det naturligtvis. Men det är till formen, inte till innehållet. Jag har roat mig med att titta på interpellationssvar och uttalanden som Rolf Wirténs företrädare Per Ahlmark har lämnat efter sig i protokoll från frågestunder och debatter. Skillnaden mellan de svar som Per Ahlmark brukade lämna och de svar som Rolf Wirtén lämnar är ungefär som skillnaden mellan plättar och pannkakor: innehållet är detsamma. Man hänvisar till de arbetsmarknadspolitiska insatser som har gjorts och som görs: anslagen till beredskapsarbeten, ökade insatser för utbildning, stödåtgärder till industrin osv. osv. Men perspektivet, frågan om hur den fulla sysselsättningen skall garanteras, det lyser med sin frånvaro. Rolf Wirténs företrädare åkte upp till Norrbotten strax före sin avgång. Han hade den otacksamma uppgiften att förklara regeringens sysselsättningspolitik och det stora glappet som alla kunde se fanns mellan löftena och den hårda, bittra verkligheten för människorna där uppe. Han lyckades inte. Han fick åka hem med svansen mellan benen, och det är möjligt att det bidrog till hans beslut att lämna det sjunkande skeppet. Men den hårda reaktionen den gången berodde ju inte på att norrbottningarna är särskilt oborstade och oartiga mot sina gäster — vi är nog mera kända för motsatsen. Nej, det berodde på att spelet har drivits för långt, att man känner en övergivenhet, en desperation och en äkta vrede mot ett samhälle som inte kan garantera den mänskliga rättigheten att ha ett arbete. Vi har nu 20 000 arbetslösa i Norrbotten, lågt räknat. Jag har lyssnat på arbetsmarknadsministerns svar, och på en gång kan jag säga: Det kommer inte att lugna de arbetslösa i mitt län. När Rolf Wirtén talar om trepartiregeringens insatser kommer de arbetslösa i Norrbotten, och alla andra, att se det som ett dåligt skämt. Under den tiden har arbetslösheten växt till Rolf Wirtén framhåller att sedan jag ställde min fråga har regeringen lagt en proposition på riksdagens bord, och det är riktigt. Där föreslås ytterligare 3 miljarder till åtgärder för att trygga sysselsättningen under det närmaste halvåret. Men de åtgärder som arbetsmarknadsministern hänvisar till är ju av den karaktären att de inte garanterar människors rätt till arbete. Syftet är att begränsa en ytterligare höjning av arbetslösheten. Det kommer alltså inte att skapas full sysselsättning. Svaret är perspektivlöst. När det gäller de konkreta förslagen hänvisar arbetsmarknadsministern till sysselsättningsutredningen. Jag vill i det sammanhanget bara säga: Är det något som vi i det arbetslöshetsdrabbade Norrbotten har saknat, så inte är det utredningar. Dessa har staplats på varandra, och de har gett massor av utredare arbete, men inte har de garanterat arbete, trygghet eller regional utveckling. Jag kan ta gift på att den utredning som arbetsmarknadsminister Rolf Wirtén nu talar om inte kommer att ge, som det heter i trepartiregeringens deklaration från 1976, människor i olika delar allsidig sysselsättning. Rolf Wirtén är nu arbetsmarknadsminister i en annan regering. Jag har inga illusioner om den. Det är storfinansens regering och den kommer att verka som en sådan. Storfinansens behov av pengar ur statskassan kommer att tillfredsställas och den kapitalistiska krisens bördor vältras över på arbetarklassen. I folkpartistiska kretsar talas det ofta om mänskliga rättigheter. Då riktar man sig mot de socialistiska länderna. Men jag anser verkligen att man kastar sten när man sitter i glashus.

Människor döms varje dag till att vara i den förnedrande belägenheten att inte ha en arbetsplats att gå till, att vara beroende av bidrag i stället för att känna glädjen över ett meningsfullt arbete. De flesta upplever detta som något fruktansvärt, vilket det ju också är. I folkpartiets Sverige förmenas nu hundratusentals människor den primära mänskliga rättigheten, dvs. rätten till ett arbete. Arbetsraarknadsministerns interpellationssvar visade inte vägen till den fulla sysselsättningens samhälle. I folkpartiets Sverige kommer arbetslösheten även i fortsättningen att vara en hård och bitter realitet för hundratusentals människor. Det är sanningen bakom orden i interpellationssvaret.

Herr talman! Det är bra att Alf Lövenborg läser upp ur regeringsdeklarationerna från 1976 och framåt. Men jag tror att det, när man hört Alf 23 att öka sysselsättningen Lövenborgs citat, framstår som helt uppenbart att det är just sysselsättningen som är det viktigaste målet såväl för den tidigare trepartiregeringens som för den nu tillträdda folkpartiregeringens politik. Det finns mycket som bevisar det. Alf Lövenborg tar upp den aktuella situationen när det gäller sysselsättningen. Det är ganska märkligt att han då inte mera rättvist redovisar vad som hänt på arbetsmarknaden under den senaste månaden. I stället talar han om total tomhet och om att arbetslösheten växer som aldrig tidigare och tar till andra överord. Jag tror att Alf Lövenborg får ta tillbaka det i nästa omgång. Hans påståenden håller inte om man ser på vad den senaste månadsmätningen visar när det gäller utvecklingen. I dag har vi en arbetslöshet på 89 000 personer, eller 2,1 ?6. Det kan man i och för sig anse vara en hög siffra. Arbetslösheten är dock mindre än den som är vanlig inom flertalet industrialiserade länder f. n. Jag vill här erinra om att arbetslösheten i USA ligger på 5,8 ?6,i Västtyskland på 4,2 ?6,i Storbritannien på 5,7 ?0 och i Finland på 8,1 26 för att nämna några exempel. Arbetslösheten är mindre än den vi hade under oktobermånaderna 1971-1973, då vi hade upp till 116 000 arbetslösa. Alf Lövenborgs historieskrivning är alltså helt felaktig. Den faller på grund av det här siffermaterialet, och det mesta i hans replik är därmed dödat. I och för sig ligger det inget glädjande i att andra länder har en betydligt sämre situation eller att vi själva har varit värre ute tidigare. Glädjande är dock att vi nu tycks ha brutit arbetslöshetens uppåtgående trend. Mellan september och oktober minskade arbetslösheten med nära 20 000 personer som en direkt följd av de åtgärder som sattesin. I oktober var 150 000 personer sysselsatta i arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete och olika former av skyddad verksamhet. Det innebär att vi redan nu är uppe på den rekordnivå som noterades under eftervintern tidigare år. Det är möjligt att vi kan behöva förstärka åtgärderna ytterligare. Genom de förslag som förelagts riksdagen i anslutning till propositionen om inriktningen av den ekonomiska politiken höjer vi beredskapen i detta syfte, vilket jag också sade i mitt interpellationssvar. Jag är övertygad om att behovet av sådana massiva insatser kommer att finnas kvar under vinterhalvåret. Emellertid räknar jag med att den uppåtgående industrikonjunkturen under 1979 successivt skall kunna minska behovet av sysselsättningsskapande åtgärder, så att det i större utsträckning blir möjligt att föra över människor från temporära arbeten till arbeten på den reguljära arbetsmarknaden. Alf Lövenborg hänvisade också till de svar som Per Ahlmark tidigare gett här i kammaren och jämförde dem med mina svar. Han fann svaren rätt lika. Det är i och för sig ingen överraskande upptäckt som Alf Lövenborg gjort. Om det är två liberala arbetsmarknadsministrar som svarar på de här frågorna, är det väl rätt rimligt att de har ganska likartade utgångspunkter och svarar på ungefär samma sätt. Det saknas inte, herr Lövenborg, perspektiv i de svar som Per Ahlmark och jag har gett. I alla svaren finns det ett grundelement som jag tror är centralt, nämligen detta att det skall vara en samverkan mellan olika politikerområden. Det gäller först och främst att ha en ekonomisk politik som ger styrka att satsa på arbetsmarknadspolitiska åtgärder när så Nr 35 behövs. Vidare skall den ge förutsättningar för näringslivet, och det är naturligtvis det primära, att konkurrera på en nog så kärv världsmarknad. Detta är oerhört betydelsefullt för ett land med Sveriges karaktär, där 50 26 av produktionen exporteras. Det var det som i ett tidigare skede slog fel, och det är det den förra regeringen och den här regeringen med olika åtgärder har försökt rätta till. Jag tror att man nu kan konstatera att det lyckats. Det är detta som ger kraft, och jag hoppas att också Alf Lövenborg delar vår önskan att det skall kunna ge en konjunkturuppgång som på sikt kan öka sysselsättningen för människorna här i landet. Det gäller då naturligtvis också dem som bor i Norrbottens län. Perspektivet kommer vi att diskutera även i fortsättningen, Alf Lövenborg, och det har jag också framhållit i mitt interpellationssvar. Inom en ganska snar framtid kommer det att läggas fram viktiga regeringsförslag dels för att hjälpa upp näringslivet, dels för att skapa en bättre regionalpolitik. Det senare är inte minst intressant när det gäller den landsdel som Alf Lövenborg representerar. Men debatterna om dessa viktiga regeringsförslag får väl anstå tills förslagen presenterats för riksdagen. Jag är övertygad om att de mera framåtsyftande linjerna då också kommer att redovisas. Förhållandena inom Norrbottens län kommer jag att diskutera senare med anledning av en interpellation av Sten-Ove Sundström. Jag skall därför inte ge mig in på någon längre diskussion om dessa spörsmål, men låt mig erinra om att Norrbottendelegationen tillsattes av den förra regeringen för att man skulle finna lämpliga former att förbättra den verkligt besvärliga arbetsmarknadssituationen i Norrbotten. Det departement som jag har ansvar för satsar nu hårdare än någon gång tidigare på beredskapsarbeten. Låt mig bara nämna att summan av kostnaderna för dessa uppgår till 540 milj.kr. Det är alltså en mycket kraftig satsning som görs på detta enda län. Vi har där vidare omkring 500 personer i arbetsmarknadsutbildning. Detta är i varje fall inte siffror som ger underlag för att, som Alf Lövenborg försöker göra, tala om en tomhetens politik.

Herr talman! Jag sade att arbetslösheten har växt som aldrig tidigare under trepartiregeringens år — jag talade inte om den senaste månaden. Att så har skett är ett faktum som inte kan bestridas. Man kanske kan gå tillbaks till 1920 eller 1930-talet för en motsvarande jämförelse, men att arbetslösheten under de år som har gått sedan 1976 har nått en förfärande nivå kommer man inte från. Visst kan man, som Rolf Wirtén gjorde, peka på att arbetslösheten är lägre än i andra länder, men jag vill påstå att det är en mycket klen tröst. Den som går arbetslös i Pajala eller de som nu i Göteborg skall friställas från varven 25 att öka sysselsättningen enligt varvspropositionens förslag blir inte gladare över att man har ännu fler arbetslösa i Belgien, i Västtyskland eller var det kan vara. Det är för dem något helt sekundärt. Det är riktigt att arbetslösheten enligt de senaste siffrorna har minskat en smula, åtminstone i den officiella statistiken, men det handlar ju om effekterna av ökad utbildning och omskolning och av mera beredskapsjobb. Man har inte ökat industrisysselsättningen eller skapat fler arbetstillfällen i övrigt utan det rör sig om effekter av den konstgjorda andningens politik. Jag är självfallet inte motståndare, herr Wirtén, till att människor i växande omfattning utbildas, men de måste också garanteras ett arbete efter utbildningen. Ungdomsarbetslösheten är skrämmande hög i dagens läge. Hur tror arbetsmarknadsministern att det känns att ha genomgått en utbildning, kanske med glädje och framtidstro, och sedan mötas av beskedet att det inte finns något jobb att erbjuda? Vad får de ungdomar som drabbas av detta för råd av arbetsmarknadsministern i dag? I vårt län är ju, som arbetsmarknadsministern snuddade vid, arbetsmarknadsläget katastrofalt. Var femte arbetsför är utan jobb, trots de insatser som arbetsmarknadsministern nu hänvisar till. Sanningen är den att 20000 människor i realiteten är utan arbete och att vi har minst 5 000 unga arbetslösa. Länsarbetsnämndens bedömning är att det finns stora risker för att läget blir ännu värre. Menar herr Wirtén att de 3 miljarder som nämns i svaret skall räcka för att klara sysselsättningen för alla arbetslösa där uppe? Nej, naturligtvis inte— han vet mycket väl att det inte är tillräckligt. Men vad tänker man då göra? Vilka industriprojekt har regeringen i bakfickan för att klara jobben, och vilket råd ger nu herr Wirtén de arbetslösa där uppe? Skall de flytta eller skall de, som herr Wirténs svar innebär, vänta på bättre tider? Eller kan jag fara hem till Norrbotten och säga till de arbetslösa att herr Wirtén har lovat att de skall få jobb? Statsrådet säger att det inte saknas perspektiv. Ja, jag vill fortfarande fråga: Vilket är perspektivet? Hur skall man säkra rätten till arbete åt alla? Perspektivet är, som jag ser det, att man skall lita på en eventuell ny konjunkturuppgång och marknadskrafternas fria spel.

Herr talman! Jag finner inte så mycket att replikera på i Alf Lövenborgs senaste inlägg. Men när Alf Lövenborg talar om att vår arbetsmarknadssituation blivit ”en smula bättre” från september till oktober, då det i själva verket är en nedgång i arbetslösheten med 19 000 personer, är det väl att försöka förringa en ganska anmärkningsvärd förändring som har inträffat mellan de två månadsmätningarna. Jag har i många sammanhang påpekat att vi inte skall dra för stora växlar på den här förändringen mellan september och oktober, men jag tycker ändå att vi på ett mera fair sätt skall notera vad som här har inträffat. Alf Lövenborg försöker göra gällande att den här förbättringen har åstadkommits med konstlade medel. Jag trodde att vi var förbi debatten om att man i en sådan situation som vi nu har temporärt bör gå in med Nr 35 arbetsmarknadspolitiska insatser för att hjälpa människor som har svårig Fredagen den heter att få ett jobb på den normala arbetsmarknaden. Det hoppas jag att vi 17 november 1978 ändå kan vara överens om. Jag tar gärna en debatt om betydelsen av beredskapsarbeten och vad de kan leda till i samhällsekonomin, det värde som ligger i att man får de här arbetena utförda. Det är inte några meningslösa sysselsättningar som erbjuds utan det är på sikt produktiva insatser. De insatser vi gör inom den ram på 3 miljarder som jag angav i mitt interpellationssvar går — det visar de siffror jag nämnde tidigare — i hög grad till Norrbottens län för att hjälpa till där läget är svårast att klara av. Jag redovisade i mitt tidigare inlägg att Norrbotten på intet sätt har fått stå tillbaka utan snarare är en, med all rätt, prioriterad del av vårt land i detta hänseende. Det mera långsiktiga perspektiv som Alf Lövenborg efterlyser kommer, som jag sade förut, att redovisas i den näringspolitiska proposition som skall läggas fram och i den regionalpolitiska propositionen. Då blir det tid för debatter och diskussioner kring de förslagen.

Herr talman! Jag anser det självfallet inte meningslöst med omskolning, även om man i hög grad använder omskolning och beredskapsjobb, som inte alltid är så meningsfyllda, för att i statistiken få ned arbetslöshetssiffrorna. Men det meningslösa ligger i att man inte kan garanteras ett jobb efter omskolningen. När vi talar om perspektiv vill jag påstå att planen för att skapa full sysselsättning inte finns i sinnevärlden hos den nuvarande regeringen. Det primära för att skapa full sysselsättning måste vara att industrisysselsättningen ökar. Trots de arbetsinsatser man nu gör med omskolning, beredskapsjobb osv., blir det i det nordligaste länet inte någon sådan ökning. Tvärtom är det så att länets stora basindustrier sviktar. LKAB minskar successivt sin personal. Det har i hög grad skett genom s.k. naturlig avgång. Man nyanställer inte trots att man befinner sig i en region som verkligen skriker efter jobb. Ni lyckades torpedera Stålverk 80. Det som skulle bli flera tusen nya jobb förvandlades till en deprimerande motsats. Nu minskar man också antalet anställda där. Visst finns det anledning till bekymmer. I de statliga träindustrierna går verksamheten på sparlåga. Det sker ingen ökning av antalet anställda. Tvärtom, man planerar att lägga ned en fabrik i Piteå. Skogsbruket skärs ned osv. Det är problem av sådana dimensioner, herr Wirtén, att de inte kan lösas genom de medel som nu utlovas för att motverka arbetslösheten. Vad som behövs är stora, mycket stora projekt i det nordligaste länet, och det finns flera sådana färdigutredda, som vi vet. Vi tycker att man skall sätta i gång med Stålverk 80 igen, att man skall ta upp frågan om en aluminiumfabrik i det mest vattenexploaterade området, nämligen Jokkmokk som nu kippar efter andan, att man skall rädda kartongfabriken i Karlsborg, att man skall sätta stopp för planerna på att lägga 27 att öka sysselsättningen ned wallboardfabriken i Piteå. Jag tror att man måste satsa mycket stora pengar, miljarder, på att etablera en verkstadsindustri i Norrbotten. Ni skall inte försöka inbilla vare sig er själva eller oss att man kan lösa problemen genom de åtgärder som föreslås i propositionen. Får jag fråga: Finns det över huvud taget någon plan för den industriella uppbyggnaden och för vidareförädlingen? Jag tycker nog att den här debatten utgör en bekräftelse på att en sådan plan inte finns. Lever vi i det planlösa samhället? I en debatt med förutvarande industriministern Nils Åsling för någon tid sedan efterlyste jag en generalplan för en näringspolitisk uppbyggnad i Norrbotten. Han ansåg då inte att någon sådan behövdes. Jag förmodar att detsamma är också den nuvarande arbetsmarknadsministerns mening.
Herr talman! Vi har inte torpederat Stålverk 80 — Alf Lövenborg vet också mycket väl att det var en bister verklighet som omöjliggjorde utförandet av det projektet; det fanns icke någon marknad för det. Vill Alf Lövenborg rekommendera oss att lägga ner miljarder på projekt som i dag icke synes ha någon framtid? Det tror jag är en dålig hjälp till hans väljare uppe i Norrbottens län. En annan sak som han tog upp och som jag vill nämna är Piteå.
Herr talman!
Det råkar faktiskt vara så att i samma proposition som jag tidigare har refererat till och som innehåller ett förslag om resurser för arbetsmarknadspolitiska insatser finns också 550 milj.kr. upptagna för just en satsning i Piteområdet. Jag tycker att de båda exempel AIf Lövenborg tog var sällsynt dåligt valda.
Rolf Wirtén tror på det privatkapitalistiska samhället — han är ju själv anhängare av det. Han är anhängare av ett system som innebär att ett fåtal rika styr, äger och bestämmer över produktionen, över om folk skall ha jobb eller vara arbetslösa och över om de pengar som de arbetande har slitit ihop skall investeras på hemmaplan eller utomlands. Det är klart att man kan bolla med arbetslöshetssiffror och siffror som gäller ökat stöd för att, som det heter, ”bekämpa arbetslöshetsstatistiken”. Men alla vet att situationen nu är oerhört allvarlig och att den verkliga arbetslöshetssiffran är så stor att man med all rätt kan använda termen massarbetslöshet. Den verkliga arbetslösheten gäller en halv miljon människor. Det är naturligtvis riktigt att det heller inte var bra före 1976; man kan gott säga det till de socialdemokrater som nu fromt vrider sina händer och tycker att här ser ni hur åt helsike det gick när vi fick en borgerlig regering. Men situationen har undan för undan förvärrats under de år som har gått. Nu säger Rolf Wirtén i interpellationssvaret, på tal om trepartiregeringens insatser för att bekämpa arbetslösheten, att trepartiregeringens insatser talar för sig själva. Ja, det kan man verkligen hålla med om, och man kan säga: Gud bevare oss för fortsättningen — i folkpartiets Sverige finns inte rätten till arbete. Herr talman! Mot de sista orden som Alf Lövenborg yttrade vill jag Fredagen den replikera att i folkpartiets Sverige är fler människor i yrkesverksamhet än 17 november 1978 någon gång tidigare under vår historia, nämligen 4 100 000. Det antalet kan icke Alf Lövenborg hitta i något skede tidigare. Om åtgärder för att öka sysselsätt
Herr talman! Det vi bör utgå från nu är att det i realiteten finns en halv miljon arbetslösa människor. Det är ju detta som är det allvarliga. Sysselsättningen är ett så stort och allvarligt problem att man måste tillgripa helt andra åtgärder än vad som här diskuteras och planeras från regeringens sida. Jag läste nyligen, innan jag gick upp i den här debatten, en rapport från statens industriverk som kom ut för inte fullt ett år sedan, där det fastslogs att vart tionde industrijobb kommer att försvinna fram till år 1982. Nu ser vi vad som håller på att hända. Får de styrande som de vill kommer varvsnäringen att krympas så att tusentals jobb försvinner, tekoindustrin halveras, gruvor läggs ner, SSAB:s strukturplan innebär att tusentals arbeten försvinner. Listan kunde göras mycket längre, men den speglar den oerhört allvarliga situationen för svensk arbetarklass. Det problemet löser man inte genom omskolning och beredskapsåtgärder. Det kan bara lösas genom en planmässig industriell utbyggnad, och den skall inte ledas av de kapitalkrafter som har kört ner viktiga industribranscher i botten. Den skall ledas av de arbetande och den måste ägas av samhället. Den offensiven måste till, menar jag, för att skapa nya jobb. Men det finns ingen sådan framtidsplan möjlig att spåra i regeringens dokument och deklarationer. Det måste man tyvärr konstatera när man konfronteras med de borgerliga.-statsrådens ordsvall i de här frågorna.
Herr talman! Jag tvingas fresta talmannens tålamod ännu en gång mot bakgrund av att Alf Lövenborg gjorde sig skyldig till en, tycker jag, mycket allvarlig förlöpning när han sade att det finns 500 000 arbetslösa i vårt land. Alf Lövenborg borde hålla sig till den vanliga statistiken. Det finns 89 000 arbetslösa, och den siffran har man fått fram med en metodik som används i alla jämförbara länder. Försök icke göra gällande att det är någon annan siffra vi skall tala om då vi diskuterar arbetslösheten i Sverige. Det är lika hopplöst, Alf Lövenborg, att försöka tala om hur många arbetslösa det skall bli där eller där framöver. Det väsentliga är ju om dessa människor kan finna en alternativ sysselsättning, och det hoppas jag vi skall klara. Dagens arbetslöshetssiffra är — jag säger det ännu en gång — 89 000.
Herr talman! Statsrådet Wirtén vill krypa bakom den officiella statistiken. Den är allvarlig nog, men jag tycker att den är ett dåligt skydd. 29 När jag talar om en halv miljon arbetslösa talar jag utifrån det som alla vet, nämligen att den officiella statistiken icke ger den sanna bilden av läget i dag. I statistiken kommer inte mängder av kvinnor med; det finns många deltidsarbetande som inte sätter sin prägel på den här statistiken och det finns massor av ungdomar, som jag själv känner, som icke finns med i någon arbetslöshetsstatistik. Den riktiga bilden visar betydligt fler än de 89 000 arbetslösa som statsrådet Wirtén talar om.

Herr talman! Rolf Hagel har frågat mig om jag anser mig ha full garanti för att statligt stöd till multinationella svenska företag främjar sysselsättningen i Sverige. Interpellanten framför som bakgrund till sin fråga vissa påståenden vilka jag först skall kommentera innan jag besvarar den ställda frågan. Den uppgörelse som träffades i maj 1978 mellan dåvarande industriministern och AB Electrolux innebar bl, a. att koncernen gjorde ett ovanligt sysselsättningsåtagande för att trygga jobben för flertalet av de anställda vid AB Järnförädling Hälleforsnäs, vilka annars med största sannolikhet skulle ha förlorat sin sysselsättning. Det bör noteras att Electrolux gjorde detta sysselsättningsåtagande gentemot de anställda vid ett företag, AB Järnförädling, i vilket man inte tidigare haft några direkta intressen som ägare, kund eller leverantör. Utöver det direkta sysselsättningsåtagandet har Electrolux förklarat sig berett att svara för genomförande av investeringar om 25-30 milj.kr. huvudsakligen i Hälleforsnäs. Uppgörelsen med min företrädare förutsätter vidare att staten skall bevilja koncernen ett räntefritt avskrivningslån på 70 milj.kr. Regeringen har nyligen förelagt riksdagen ett förslag om detta och kammarens ledamöter kommer således att få tillfälle att diskutera denna uppgörelse i stort och dess enskilda detaljer i samband med att förslaget skall behandlas. Med anledning av de av Rolf Hagel citerade uppgifterna från LO:s undersökning om sysselsättningsutvecklingen i Sverige och utomlands för de största svenska multinationella företagen — däribland Electrolux — kan det vara av intresse att redovisa några preliminära resultat från en liknande undersökning som genomförts inom regeringskansliet av arbetsgruppen för multinationella företag. Undersökningen omfattar de 18 största svenskägda industrikoncernerna, största med avseende på antalet anställda utomlands år 1975. Dessa företag svarade det året för knappt 90 96 av det totala antalet anställda i utländska företag ägda av svenska industrikoncerner. Mellan åren 1963 och 1977 var sysselsättningen oförändrad i de företagsenheter som dessa koncerner hade i Sverige, om man räknar bort företag som köpts upp. Under Nr 35 140 000, vilket utgör en dryg fördubbling. Under den senare delen av denna 17 november 1978 period — från 19731. o. m. 1977 — har för samma företag antalet anställda i Sverige minskat med ca 10 000, eller med 4,6 26, medan sysselsättningen utomlands ökade med ca 30000 personer eller knappt 15 96. Denna utveckling avviker från den för det totala antalet sysselsatta i hela tillverkningsoch gruvindustrin i Sverige. Enligt statistiska centralbyråns industristatistik har det totala antalet sysselsatta ökat med knappt 3 000 eller 0,3 96 mellan åren 1973 och 1977. Verkstadsindustrin — i vilken 13 av de 18 multinationella företagen huvudsakligen är verksamma — har haft en något högre ökningstakt, ca 18000 sysselsatta eller 4,5 96. Den här beskrivna utvecklingen har medfört en tyngdpunktsförskjutning av de undersökta företagens verksamhet. Andelen anställda utomlands har sålunda ökat från 40 96 år 1963 till 54 26 år 1973 och till 59 96 år 1977, om man bortser från företag som har förvärvats i Sverige under perioden. Om uppköpta företag inkluderas är motsvarande andelar resp. år 40,3 96, 49,5 96 och S1,1 96. Electrolux passar väl in i denna utveckling, även om detta företag framför allt kännetecknas av att den snabba tillväxten utomlands till största delen skett genom förvärv av företag. Mellan åren 1963 och 1977 ökade antalet anställda i Sverige med 500 eller 5,9 96, om uppköpta företag elimineras. Den utländska sysselsättningen i Electrolux förändrades mycket starkt med 30 000 personer eller 250 96. Ökningen från 1973 t.o.m. år 1977 var 17000 personer utomlands eller ca 60 96, samtidigt som den inhemska sysselsättningen minskade med 1 000, vilket betyder en nedgång med 4,3 96. De här lämnade uppgifterna betyder inte att man med nuvarande kunskapsunderlag kan säga att effekten av utlandsinvesteringarna är negativ för sysselsättningen i Sverige. För att kunna uttala sig om detta måste man ju veta vad som skulle ha skett om företaget inte hade investerat utomlands. Det är gentemot utfallet av ett sådant alternativ som de tidigare redovisade bruttosiffrorna bör utvärderas. Det finns dock anledning att mycket vaksamt följa utvecklingen, och det är bl.a. därför som regeringen för knappt ett år sedan tillsatte valutakommittén och utredningen om de internationella investeringarnas näringspolitiska effekter. När dessa två kommittéer tagit fram ett faktaunderlag kan regeringen besluta om de åtgärder som behövs. Jag utgår från att utredningsarbetet sker med största skyndsamhet. Dessa frågor bevakas också kontinuerligt av arbetsgruppen för multinationella företag, i vilken jag är ordförande. Sambandet mellan statligt stöd och den här beskrivna sysselsättningsutvecklingen för de multinationella företagen är av mindre betydelse, De multinationella företagen kan ansöka om och erhålla olika former av statligt stöd på samma villkor som gäller för övriga företag. Låt mig som exempel nämna det regionalpolitiska stödet. När ett företag ansöker om sådant stöd, oavsett om det är multinationellt eller ej, ankommer det på berörda instanser att pröva bl.a. om de regionaloch sysselsättningspolitiska mål som är uppställda i förordningen för sådant stöd är uppfyllda. Hittills har 31 det statliga regionalpolitiska stöd som givits åt multinationella företag varit marginellt i förhållande till de totala beloppen för sådana åtgärder. Svaret på Rolf Hagels fråga är således att olika former av statligt stöd är tillgängliga även för multinationella företag, förutsatt att företagen även uppfyller de villkor som blivit fastställda för de enskilda stödformerna och som har ansetts ge vederbörlig garanti för att ändamålet med stödet skall förverkligas.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriminister Huss för svaret på min interpellation. I interpellationens inledning berör jag mycket riktigt AB Electrolux och företagets köpslående med såväl stat som kommuner i vårt land. Det är en verksamhet som många gånger har bedrivits under former som mycket väl kan kännetecknas av att kommunerna har befunnit sig i en situation där man har förhandlat med kniven på strupen. Den affär som berörs i inledningen har sin förankring i en stad som både industriminister Huss och jag känner väl till. Resultatet av den affär som Electrolux gjorde där kan inte ens med största välvilja betecknas som lyckosam eller acceptabel för Göteborgs kommun. Jag avser naturligtvis spelet kring Facitfabriken. Det är också bötesbelopp från den affären som ingår i Hälleforsnäsdiskussionen. Industriministern sade att vi senare skall återkomma till den här problematiken, och jag kan acceptera att vi gör det i ett annat sammanhang. Men interpellationen har naturligtvis en betydligt mer allmängiltig bakgrund än enbart fallet Electrolux. Den handlar om den statliga stödpolitik som från början riktade sig till mindre företag och företag i glesbygd men som ändrats till att i dag i huvudsak vara ett instrument för de stora monopolen i landet. Stödåtgärderna verkar främst för en ytterligare koncentration och tilltagande monpolisering av svensk industri. Härtill kommer den tilltagande utflyttningen av industriarbetsplatser från Sverige till utlandet. Omfattningen av denna utflyttning har jag belyst genom att använda siffror som framtagits av LO:s utredningsavdelning. Siffrorna visar att sysselsättningen i 22 multinationella företag under åren 1971-1976 ökade med 1 96 i Sverige, medan man i utlandet ökade antalet syselsatta med 1196. Electrolux minskade antalet sysselsatta i Sverige med 3 970 personer, medan företaget utomlands ökade antalet med 14 635 personer. I svaret hänvisar industriminister Huss till en annan utredning, som gjorts inom regeringskansliet av en arbetsgrupp för multinationella företag. I den har man tagit med de 18 största svenska företagen med avseende på antalet sysselsatta i utlandet. Utredningen visar att dessa företags antal anställda under perioden 1963-1977 var oförändrat i Sverige, medan det i utlandet ökade med 140 000. Electrolux ökade under perioden antalet sysselsatta i Sverige med 5,9 926, medan man i utlandet ökade med 250 96. Dessa stora multinationella företags ökningstakt här hemma ligger under den som gäller inom de branscher där de är verksamma i Sverige. Dessa förhållanden har jag pekat på och ställt frågan huruvida statsrådet anser att det finns garantier för att det statliga stödet främjar sysselsättningen — Nr 35 i vårt eget land. På denna fråga svarar industriminister Huss med att ge Fredagen den ytterligare exempel på motsatsen, nämligen genom att ytterligare under 17 november 1978 stryka den trend som har varit bakgrunden till min interpellation. Den utredning som arbetsgruppen inom regeringskansliet har gjort talar nämligen exakt samma språk som LO-utredningen. Industriminister Huss kommer till slutsatsen att vi inte har tillräckligt kunskapsunderlag för att säga att effekterna av utlandsinvesteringarna är negativa för sysselsättningen i Sverige — där skiljer sig naturligtvis våra åsikter åt. Jag citerar: ”För att kunna uttala sig om detta måste man ju veta vad som skulle ha skett om företaget inte hade investerat utomlands. Det är gentemot utfallet av ett sådant alternativ som de tidigare redovisade bruttosiffrorna bör utvärderas.” Men, bäste Erik Huss, är det möjligt att föra en konkret diskussion med en sådan utgångspunkt? Jag erinrar mig en känd politiker i den här församlingen som sade att om inte det där om-et hade funnits, så kunde han ha seglat till Amerika på ett järnspett. Det är ungefär samma diskussion man kommer in i när frågan ställs på detta sätt. Vi kan naturligtvis aldrig få en exakt redovisning av vad som skulle ha hänt om företagen inte hade fört ut arbetstillfällen från vårt land och förlagt dem till andra platser. Detta är ett sätt att icke vilja diskutera konkret utan i högsta grad abstrakt. Jag har gett konkreta siffror på utvecklingen. Herr Huss har understrukit utvecklingstrenden med de siffror som redovisats. Allting talar alltså för och visar på vad LO-utredningen kom fram till, att de företag som så att säga mest exporterar arbetstillfällen till andra länder är sämst när det gäller att skapa arbetstillfällen i vårt eget land. Erik Huss säger vidare att det statliga stödet till de här företagen har mindre betydelse när det gäller de multinationella företagens sysselsättningsutveckling. Jag delar inte uppfattningen om storleken av stödet och den betydelse det har. Men jag inskränker mig till att säga att det är min bestämda uppfattning att de bidrag som tas ifrån det svenska samhället och de svenska skattebetalarna inte till någon enda del får användas till åtgärder som leder till att vårt land förvandlas till en industriell kyrkogård.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Rolf Hagel liksom jag tycker att vi nu inte skall gräva ner oss i Electroluxaffären. Den kommer ju upp som ett separat och i riksdagstrycket då väl dokumenterat ärende. Låt mig bara kort konstatera att när Rolf Hagel kontrasterar den ringa men dock ökning med 500 människor av Electrolux sysselsättning i Sverige som ägt rum under jämförelseperioden mot den väldiga ökningen utomlands, så går han förbi det faktum att det är en ökning som huvudsakligen har skett genom att Electrolux har köpt större och mindre företag i utlandet. Och det kan i varje fall inte betecknas som utförsel av jobb när man övertar jobb som redan finns i resp. land. Sedan till den mer allmänna frågan: Rolf Hagel sade att jag svarar på hans interpellation med att ange en rad siffror från undersökningar som vi själva gjort och som i själva verket ger starkare uttryck för den tendens som Rolf Hagel är orolig för. Jag hoppas att Rolf Hagel inte beklagar sig över att vi hederligen redovisar ett material som för honom är rätt användbart — användbart om man inte bryr sig om att försöka analysera de bakomliggande sammanhangen, och det är ju det som Rolf Hagel inte tycker att man skall göra. Rolf Hagel bevisar med ett påstående det som skulle bevisas. Han säger att det handlar om att föra ut arbetstillfällen. Men det är detta som jag i interpellationssvaret säger att vi inte vet och icke kan utläsa ur siffermaterialet. Det är faktiskt inte alldeles likgiltigt att veta vad man talar om, att ha analyserat orsaker till en företeelse för att komma fram till vad som egentligen har skett. Detta tyckte LO, som Rolf Hagel åberopade, och därför skrev LO till dåvarande industriministern och begärde utredning. Det är detta som pågår, och det är det jag åberopade — utredningar som skall försöka analysera de sammanhang och orsaker som finns bakom de här siffrorna.
Herr talman! Vi har ett sakmaterial som bygger på undersökningar gjorda mellan 1963 och 1977. Resultatet av dessa undersökningar pekar alla i en mycket bestämd riktning, även om man tar hänsyn till i vilken utsträckning företagen har ökat sysselsättningen här jämfört med likartade företag inom samma branscher i Sverige. Vilket man än väljer av de stora företag som finns uppräknade finner man exakt samma trend. Och det är inte precis någon kort tid det gäller — det är 14 år man kan studera förhållandet på. Jag vill också påstå att det inte bara är i vårt land vi kan dra slutsatser om vad som har hänt med de multinationella företagen. Det har över huvud taget skett en förändring av arbetsfördelningen länderna emellan i hela den kapitalistiska världen på grund av de multinationella företagens sätt att spela ut det ena landets arbetskraft mot det andras. Att industriländerna har drabbats av denna utveckling råder det inget som helst tvivel om. Sedan till frågeställningen hur man skall se på köp av färdiga företag i utlandet. Ja, om man använder pengar, som har slitits ihop av svenska jobbare och som skulle ha använts till att här förnya fabriker eller bygga nya fabriker och skaffa fram nya produkter, till att köpa fabriker i andra länder — har man då berövat vårt land arbetstillfällen eller inte? För mig är det solklart: Man har då berövat vårt land arbetstillfällen. Det kanske vi kunde bli överens om. Jag tycker det är en viktig fråga. I stället för att investera här investerar man på andra håll. Även om man inte direkt har lagt ner arbetstillfällen här, plockat människor ur produktionen, har man förhindrat att nya människor kommer in i produktionen under de kommande åren. Det kallar jag också för stöld av arbetstillfällen. Herr talman! Rolf Hagel förbiser några saker i sitt resonemang. På senare år har investeringarna i utlandet helt eller huvudsakligen — vanligen helt — baserats på upplåning utomlands, vanligen i det land där investeringen skett. Man har alltså inte från den svenska kapitalmarknaden dragit undan medel som kunde användas för svenska investeringar, om sådana hade en grundval. Jag vill återkomma till det större sammanhang som Rolf Hagel berörde inledningsvis i sin replik, nämligen om jobb förs ut eller inte ur Sverige. Det är ett mycket komplicerat sammanhang med väldigt många aspekter som ligger bakom utvecklingen av industrisysselsättningen i Sverige och den svenskägda sysselsättningen i utlandet. Men en faktor spelar i varje fall mycket liten roll, och det är just det som den här interpellationen sägs handla om, nämligen statliga bidrag till multinationella företag. De spelar i detta sammanhang en mycket marginell roll.

Herr talman! Det är omöjligt för mig att säga vilken roll bidragen spelar i konkreta siffror. Men jag anser inte att någon del av bidrag som ges av svenska skattebetalares pengar skall användas för att beröva svenska arbetare arbetstillfällen — inte någon del skall användas till det! Det spelar alltså egentligen inte någon roll hur stor den delen är. Det är en principsak att man inte skall använda statligt stöd på detta sätt. Industriministern säger att man lånar upp pengar utomlands. Det ligger säkert också en viss riktighet i det påståendet — det bestrider jag inte. Men jag vet också vilka otroliga möjligheter de multinationella företagen har till kapitalutförsel av olika slag, något som vi inte kan kontrollera. Vi har båda erfarenheter av hur svensk varvsindustri i princip har lagts ned genom kapitalutförsel på olika sätt och skapande av arbetstillfällen på andra håll i världen. Det kan inte vara någon hemlighet. Detta är alltså en utveckling som skett under de senaste 15-20 åren. Det ligger en del i Erik Huss påstående att vi inte vet vad som hade hänt om man inte fått göra dessa investeringar utomlands, om man inte hade skapat de företagen. Men om man då ser på vad det är för slags investeringar man gör och vilka verksamheter man skapat i andra länder, så måste man fråga sig: Är det verksamheter som skapar arbetstillfällen i Sverige? Jag är helt medveten om att man för att kunna tillverka produkter här i landet måste ha en försäljningsapparat ute i världen och att man måste ha serviceorganisationer som kan ta till vara de produkter som tillverkas. Men det är icke på den typen av verksamheter man investerar, utan investeringarna läggs i huvudsak på just tillverkningsindustrin. Det tar jag till intäkt för att man berövar landet arbetstillfällen.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat mig vilka konkreta åtgärder regeringen vidtagit på förslag av Göteborgsdelegationen för att förbättra sysselsättningsläget i Göteborgsregionen. Vidare ställs frågan hur många sysselsättningstillfällen som skapats i Göteborgsregionen till följd av dessa åtgärder samt om Göteborgsdelegationens verksamhet är avslutad vad avser de akuta sysselsättningsproblemen i Göteborgsregionen. Göteborgsregionen har liksom många andra orter och regioner i Sverige brottats med sysselsättningsproblem under de senaste åren. Det har gällt både långsiktiga sysselsättningsfrågor till följd av strukturella förändringar och akuta arbetsmarknadsproblem av konjunkturell art. Den relativt ensidiga näringslivsstrukturen har medfört att regionen är känslig för konjunkturoch strukturförändringar. Detta har visat sig bl.a. i varvsindustrins allt större svårigheter att möta ökande internationell konkurrens. För att motverka dessa negativa förändringar har en rad åtgärder vidtagits delvis på förslag av Göteborgsdelegationen under det senaste året. Dessa har bl.a. omfattat en förstärkning av den regionala utvecklingsfonden och ett bidrag på 60 milj.kr. till Götaverken AB för att vid Lindholmens varv utveckla en verksamhet som innebär att anläggningarna vid varvet utnyttjas för utbildning, forskning och produktion. Denna verksamhet beräknas sysselsätta ca 300 personer. En del kommer att kunna rekryteras från Göteborgsvarven. Därtill kommer ca 600 elevplatser i AMU-utbildning och gymnasieskola. Regeringen har nyligen förelagt riksdagen en proposition om vissa varvsfrågor. Där behandlas bl.a. den svenska varvsindustrins framtida omfattning och inriktning. De föreslagna förändringarna kommer att drabba även Göteborgsregionen. Regeringen har i sitt arbete med varvsfrågorna noga prövat alla konkreta och åtgärdsinriktade förslag som skulle kunna förbättra sysselsättningssituationen i varvsregionerna genom de föreslagna förändringarna. Göteborgsdelegationen har härvidlag varit en viktig länk vid utformningen av olika förslag till åtgärder som kan förstärka sysselsättningen i regionen. Detta gäller dels det korta perspektivet i form av olika arbetsmarknadspolitiska insatser, dels det längre perspektivet i form av regionaloch näringspolitiska åtgärder. De förslag som läggs fram i varvspropositionen gäller tidigareläggningar av statliga beställningar vid varven, vissa järnvägsoch väginvesteringar i anslutning till utbyggnaden av hamnen, införandet av ett särskilt regionalpolitiskt stöd i varvsregionerna, tillskott av medel till den regionala utvecklingsfonden samt inrättande av ett investmentbolag i Göteborgsområdet. Genom dessa senare åtgärder skapas förutsättningar för ett aktivt och kraftfullt arbete i länen, där det gäller att lösa de sysselsättningsproblem som uppstår. Slutligen vill jag framhålla att regeringen i varvspropositionen aviserat att Göteborgsdelegationens verksamhet skall fortsätta. Regeringen kommer Nr 35 inom kort att närmare precisera verksamhetens fortsatta inriktning och

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att citera vad ordföranden i Göteborgsdelegationen sade som svar på ungefär de frågor jag har ställt. Svaret är hämtat från en tidningsintervju den 17 juli. ”Vi kan inte peka på konkreta arbetstillfällen. Men arbetet har rent praktiskt fungerat bra. Det innebär att representanter för alla berörda myndigheter, organisationer etc. kan träffas regelbundet och ta fram förslag till åtgärder. Engagemanget i Lindholmen-projektet och det statliga stimulanspaketet vi vill ha genomfört är ett par exempel. Sedan får väl utvecklingen visa om det blir goda resultat eller om delegationen mest fungerar som kosmetika.” Därifrån över till industriministerns svar, som jag ber att få tacka för. Svaret är taktiskt. Men det är väl en följd av omständigheterna. När jag framställde den ursprungliga interpellationen gjorde jag det till förre industriministern Åsling. Så kom regeringsskiftet, och ordföranden i Göteborgsdelegationen, Erik Huss, upphöjdes till industriminister. Det kan då tyckas ofint att jag frågar den nye industriministern vad den avgångna regeringen har gjort på förslag av Göteborgsdelegationen. Han kan ju rimligen inte vara ansvarig för det. Nej, inte Erik Huss personligen, men folkpartiet är ansvarigt. Göteborgsdelegationen är nämligen inte Åslings eget lilla verk, utan den är en regeringsdelegation. Det var regeringen som skulle åstadkomma något. Där hade folkpartiet ett ansvar, och det ligger kvar. Det är väl därför svaret är så taktiskt. Men vad innehåller svaret egentligen? Där konstateras att Göteborgsregionen brottas med sysselsättningsproblem, dels långsiktiga till följd av strukturella förändringar, dels akuta som en följd av lågkonjunkturen. En rad åtgärder har vidtagits för att motverka dessa förändringar, delvis på förslag av Göteborgsdelegationen, heter det. Det är nog bra att det står delvis, för det viktigaste exemplet, Lindholmenprojektet, är ett ursprungligen kommunalt initiativ och inte ett initiativ från delegationen. Det är ett kommunalt initiativ, som delegationen i direktiven fick i uppdrag att pröva. F. ö. innehåller svaret ingenting om vad regeringen gjort. Däremot går industriministern in på vad den nya folkpartiregeringen föreslår bl.a. i varvspropositionen. Det vill jag återkomma till. Men först vill jag ge en initierad kommentar till Göteborgsdelegationens verksamhet från ordföranden i LO-distriktet i Göteborg, Göran Axell. Han gav den på vår partikongress nyligen: ”Jag tillhör den av den borgerliga regeringen tillsatta Göteborgsdelegationen som skall syssla med Göteborgsregionens problem. Men inte har vi kunnat skapa fram sysselsättning som ersättning för 6 000 varvsjobb eller för de 3 000 som försvinner i hamnen till 1985, för att nämna ett par exempel på de problemområden vi har. 37 Nr 35 I och för sig är en sådan grupp bra för att respektive regions problem skall Fredagen den komma med i den allmänna diskussionen, men några jobb medför den 17 november 1978 definitivt inte. Jag är rädd för att den kan invagga människorna i förhoppningar om att problemen kan lösas genom enkla metoder. Så är det ju inte, utan det vill till helt andra åtgärder.” Jag tror det här uttalandet kommer sanningen nära. Jag fick f. ö. samma kommentarer från de fackliga företrädarna på Arendal, när jag var där senast. ”Kosmetika” — med Erik Huss eget ord — var den träffande beteckningen. När vi riktar kritik mot att praktiskt taget ingenting hänt är det naturligtvis inte Göteborgsdelegationen vi kritiserar utan trepartiregeringen, som inte följt upp de initiativ som delegationen tagit.

Det här gäller alltså nya arbetstillfällen. Men Göteborgsdelegationen har också slagits för att få behålla jobben i regionen. Hur gick försöket att stoppa Turitz flyttning av huvudkontoret till Stockholm? Ingen åtgärd från regeringens sida.

Man kan som representant för Göteborgsregionen bara känna en dov förtvivlan över trepartiregeringens passivitet. Jag tog upp en del av problemen i Göteborgsregionen i den allmänpolitiska debatten i slutet av oktober. Problemen är väl kända för Erik Huss. Det finns därför ingen anledning att göra en ny kortfattad kartläggning. Erik Huss är också väl medveten om Göteborgs och Göteborgsregionens betydelse som motor för näringslivet i hela Västsverige. Låt mig bara ta upp ett resonemang. Länsarbetsnämnden har vid flera tillfällen konstaterat att sysselsättningsproblemen nu är av sådan omfattning att kända arbetsmarknadspolitiska åtgärder är helt otillräckliga. Vad som nu krävs vid sidan av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är rejäla näringspolitiska satsningar. Jag tror att den senaste arbetsmarknadsstatistiken bestyrker detta. Arbetsmarknadsministern kunde för en vecka glädja sig åt uppgifterna att arbetslösheten minskat med 20 000 från september till oktober. Vi hörde honom tidigare i dag presentera dessa siffror. Om pressuppgifterna är korrekta, minskade arbetslösheten i Göteborg med 19 personer, dvs. en tusendel av de 20 000. Detta 38 visar att det behövs kraftfulla åtgärder för att skapa nya jobb i Göteborgsre gionen. Och det visar att det är nödvändigt att slåss för de jobb vi har, ävenom Nr 35 förre industriministern kallar det bypolitik. Låt mig därför gå över till den andra delen av industriministerns svar. Där går industriministern in på den nya varvspropositionen. Det ger mig tillfälle att ställa Erik Huss mot väggen, och det tillfället tänker jag ta.

Departementschefen framhöll vidare att för att samgåendet mellan Eriksberg och Götaverken skall kunna genomföras på ett smidigt sätt och utan alltför besvärande sysselsättningsmässiga konsekvenser är det angeläget ”att verksamheten vid Götaverken Cityvarvet kan fullföljas enligt nuvarande sysselsättningsplaner och med bibehållen långsiktig konkurrenskraft”. Länsstyrelsen vill med skärpa framhålla att denna bedömning alltjämt bör gälla. För det första för att man över huvud taget på ett någorlunda acceptabelt sätt skall kunna klara av den komplicerade sammanläggningsprocess som varvsenheterna är mitt uppe i. För det andra med hänsyn till den totalt sett mycket bekymmersamma arbetsmarknadssituation som Göteborgsregionen redan befinner sig i, med bl.a. en andel förtidspensionerade som är bland de högsta i landet och med närmare 10 96 av arbetskraften utanför den öppna arbetsmarknaden. För det tredje pekar länsstyrelsens grundprognos 1976-82 för Göteborgsregionen på en — utöver varvsneddragningen om 6 000 personer — ytterligare förlust av 7 000 arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin. För det fjärde skulle samhällets kostnader för en ökad arbetslöshet klart överstiga samhällets kostnadstäckningsbidrag för att på 1979 års nivå driva varven vidare under en övergångsperiod, med ett delvis förändrat produktionsprogram — detta enligt Götaverken Arendals ovan relaterade förutsättningar, som synes tillräckligt väl underbyggda för att prövas under en försöksperiod. En ekonomisk satsning av samhället synes av dessa skäl vara motiverad.” Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län är i det här fallet Erik Huss. Nu frågar jag: Ansluter sig industriministern till den bedömning som länsstyrelsen, dvs. Erik Huss, har gjort? När varvspropositionen presenterades kontaktade jag de fackliga företrädarna på varven för att få aktuella uppgifter. I dag jobbar 9 700 på varven i Göteborg. På två år skall 4 700 av dem bort. Det klarar vi inte, Erik Huss. Även om vi talar — och talar mycket — om alternativ produktion tar det tid innan denna alternativa produktion kommer i gång. Det svar som industriministern har gett i dag innebär i varje fall inte vad jag kan se någon öppning. Jag citerar från svaret: ”Regeringen har i sitt arbete med varvsfrågorna noga prövat alla konkreta 39 och åtgärdsinriktade förslag som skulle kunna förbättra sysselsättningssituationen i varvsregionerna vid de föreslagna förändringarna. Göteborgsdelegationen har härvidlag varit en viktig länk vid utformningen av olika förslag till åtgärder som kan förstärka sysselsättningen i regionen.” Göteborgsdelegationen skall fortsätta sitt arbete enligt varvspropositionen. Blir det mer kosmetika eller blir det ett aktivt och kraftfullt arbete?

Herr talman! Mitt interpellationssvar var medvetet kort och jag kommer också att göra min replik kort, eftersom vi om några veckor får en, som jag förmodar, stor debatt om dessa ämnen när utskottets förslag med anledning av varvpropositionen skall upp till behandling. Låt mig därför nöja mig med några korta reflexioner. Vad först beträffar Göteborgsdelegationens arbete och resultat kan man känna besvikelse över detta — det kunde man möjligen utläsa av Karl-Erik Svartbergs inlägg — om man har utgått från ganska orealistiska funderingar om vad som kan åstadkommas av en delegation. Det finns många delegationer här i landet, och man är inte särskilt stor realist om man tror att en delegation exempelvis trollar fram 6 000 jobb, för att ta en siffra som har nämnts av LO-distriktets ordförande. Vi utvecklade från Göteborgsdelegationen för några månader sedan inför dåvarande industriministern en syn på delegationen, där vi sade — det var alltså den dåvarande ordföranden i delegationen som utformade den skrivelsen — att en delegation löser inte stora sysselsättningsproblem. Så lättillgängliga affärsidéer som snabbt kan förverkligas utan en massa pengar finns inte.

Det är också centralt, för kanslihuset, bra att det finns en instans som kan ge lokala upplysningar och hjälpa till med prioriteringen av olika arbetsuppgifter. Man skall inte förringa värdet av detta därför att det är svårt att peka på konkreta jobb. Karl-Erik Svartberg räknade upp några av de framstötar som gjorts. Beträffande det projekt som onekligen givit jobb, nämligen Lindholmen, sade han att det var klokt att jag svarat att det delvis var en prestation av Göteborgsdelegtionen. Jag säger delvis för det var andra som initierade projektet, men det var faktiskt Göteborgsdelegationen som efter mycket arbete drev fram ett beslut av denna avsevärda omfattning. Herr Svartberg sade att den förra regeringen ingenting gjort trots att möjligheterna till sysselsättning försämrats i Göteborgsregionen. Det är väl ändå inte ett korrekt påstående. Det har gjorts framför allt mycket stora arbetsmarknadspolitiska insatser. Karl-Erik Svartberg citerade ett uttalande av länsarbetsnämnden om att man nu kommit till en punkt då man inte klarar Nr 35 situationen enbart med arbetsmarknadspolitiska uppgifter. Detta är riktigt, Fredagen den men det förringar inte vikten av den väldiga ökning som skett i fråga om — 17 november 1978 arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten, skyddade arbeten etc. icke minst inom Göteborgsregionen under den förra regeringens tid då, som herr Svartberg säger, ingenting gjorts. Herr talman! Beträffande det sista inslaget i Karl-Erik Svartbergs anförande vill jag säga att det var en nästan litet för tacksam, man skulle kunna säga för billig, effekt att nu ta fram mig i mina två roller, min tidigare och min nuvarande. Om man menar att en person inte skulle ta några intryck av att han fått helt nya arbetsuppgifter så kan man ha skäl för den ironi som herr Svartberg uttalade, annars inte. Den framställning som herr Svartberg citerade och som gjordes i januari/ februari av länsstyrelsen har vi nu att i november 1978 bedöma i ett nationellt perspektiv. Om herr Svartberg menar att en varvsproposition borde lämna produktionen vid Göteborgsvarven helt oförändrad, så saknar han i stort sett kontakt med alla betydande krafter i det svenska samhället, också honom närstående krafter. Det hör inte till den praktiska politikens möjligheter, menar jag, att låtsas som om ingenting väsentligt måste ske i fråga om varven. Det är ett beklagligt faktum att vi måste gå vidare på den här vägen. I den proposition som är framlagd och som vi får tillfälle att diskutera senare försöker man ta varligt på detta, men man låter inte bli att ta på det.

Herr talman! Det var svaret som ledde mig in på varvsproblematiken. Jag hade inte tänkt gå in på den eftersom jag vet att det föreligger en proposition och att frågan kommer upp senare. Jag skulle kunna fylla på med andra exempel. Vi har PLM AB i Surte där det blir tre arbeten kvar av flera hundra. Vi har AB Electrolux dotterbolag i Göteborg, AB Original Odhner — en affär som diskuterades här i kammaren för bara några minuter sedan. Den affären innebar nedläggning i Göteborg. Fortfarande, sedan drygt tio månader tillbaka, är nästan hälften av dem som slutade vid företaget arbetslösa. Jag skulle kunna fråga: Vad händer med Jonsereds AB och med AB Partner i Mölndal, om Electrolux går in och lägger ett paraply över motorsågstillverkningen? Det finns alltså åtskilliga exempel att anföra, men det var industriministern som förde in resonemanget på varvsproblematiken och varvspropositionen. Jag vet inte om förväntningarna på Göteborgsdelegationen har varit orealistiska, men jag tror inte det. Däremot försökte man kanske skapa orealistiska förväntningar på Göteborgsdelegationen, och det är den förra regeringen som bär skulden till detta. Vi vet hur svårt det är att skapa nya jobb. Alla fackliga företrädare i Göteborg kan instämma i detta. Jag skulle kunna citera flera av de fackliga och politiska företrädare som var i aktion på vår partikongress. De framhöll att det inte finns snabba, enkla lösningar på de svåra problem som vi har framför oss. 41 Jag instämmer i Erik Huss och Göran Axells bedömning att det är bra att ha ett forum för samordning av ansträngningarna. Men det måste också bli gensvar från delegationens huvudman. Det är i detta avseende som jag menar att trepartiregeringen har gjort praktiskt taget ingenting. Jag har över huvud taget inte talat om de övriga åtgärderna. Här har antingen Erik Huss missuppfattat mig eller också har jag uttryckt mig oklart, ty jag är väl medveten om de arbetsmarknadspolitiska insatser som har gjorts. Det är bara det att vi har nått den gräns där de inte räcker till. Det var inte ironi, Erik Huss, när jag tog fram de här viktiga uttalandena av länsstyrelsen. Det var lika allvarligt menat som när jag i den allmänpolitiska debatten uttryckte förhoppningen att Erik Huss skall slåss lika bra för jobben som industriminister som han gjorde som landshövding i Göteborgs och Bohus län. Naturligtvis kan vi ha olika bedömningar om hur det hela skall skötas. De anställda är medvetna om att det behövs en omstrukturering, en neddragning. I den allmänpolitiska debatten lyfte jag fram ett uttalande av Sören Mannheimer, som jag tycker har formulerat det här mycket bra. Jag återger en del av vad jag citerade vid det tillfället: ”Vi vet allihop att svensk varvsindustri måste skäras ner ytterligare och struktureras om på ett planmässigt sätt.

Vi är dom verkliga experterna på dom här frågorna. Vi lever mitt i den verkligheten. Vi har dagliga kontakter med alla dom människor som skall leva med och i praktiken lösa problemen. Lyssna för guds skull på vad vi säger! Hitintills har det inte skett!” Det är detta som det är fråga om. Det får alltså inte bli någon drastisk nedskärning av Göteborgsvarven som ytterligare försvårar våra problem. Det gäller i stället att hålla huvudet kallt i detta läge. Jag tror att vi kan möta framtiden med tillförsikt, och det är för detta som jag vill att Erik Huss skall ställa upp.
Herr talman! Jag kan konstatera att våra ståndpunkter genom Karl-Erik Svartbergs senaste inlägg väsentligt har närmat sig varandra. Jag känner inte behov av att kommentera hans inlägg på annat sätt än att — och jag är övertygad om att också han inser detta — mitt perspektiv måste vara främst nationellt och icke främst regionalt.
Herr talman! Jag ser inte någon motsättning mellan dessa perspektiv. Vad Fredagen den det gäller är frågan om varvsstrukturen, och i det avseendet menar jag att 17 november 1978 intressena går ihop. Men på den punkten har jag tydligen en annan bedömning än industriministern. Om införande av
Herr talman! Karin Nordlander har frågat arbetsmarknadsministern om regeringen nu är beredd att utarbeta en konkret plan för nedtrappning av arbetstiden till sex timmar om dagen att snarast underställas riksdagen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Karin Nordlander menar bl.a. att ett starkt skäl för en framtida arbetstidsförkortning är att de nuvarande arbetstiderna slår hårdast mot kvinnorna. Detta är enligt Karin Nordlander ett av de stora hindren mot en jämställdhetspolitik. En sänkning av arbetstiderna endast för t.ex. småbarnsföräldrar har i praktiken visat sig vara en dålig lösning som konserverar de rådande könsrollerna. Som svar på frågan om en plan för införande av en sextimmars arbetsdag för alla vill jag inledningsvis säga, att efter överläggningar mellan representanter för den dåvarande regeringen och för löntagarnas huvudorganisationer tillsattes våren 1974 delegationen för arbetstidsfrågor.

Delegationen avgav våren 1976 ett delbetänkande Kortare arbetstid? När? Hur? samt hösten 1977 en departementsstencil om deltidsarbetets utveckling. Inriktningen av delegationens fortsatta arbete bygger på delegationens direktiv samt remissammanställning på det nyss nämnda betänkandet. Under våren 1979 kommer delegationen att avge ett delbetänkande. Först därefter finns det anledning att återkomma till frågan om tidpunkten för kommande generella arbetstidsreformer. Jag vill kort kommentera Karin Nordlanders uppfattning om att den vidgade rätten till ledighet för småbarnsföräldrar som träder i kraft den 1 januari 1979 enbart skulle konservera de rådande könsrollerna. De arbetstidsreformer som genomförts eller förberetts under 1970-talet har 43 varit dels generella, dels selektiva. Särlösningar för vissa branscher eller grupper har hittills motiverats främst utifrån arbetets art men även utifrån den enskilde arbetstagarens förhållanden. Vidare har hänsyn tagits till det praktiskt föreliggande behovet av en förkortning av arbetstiden och de praktiska möjligheterna att genomföra den. Familjepolitikens mål är att skapa en god uppväxtmiljö för barnen och en social trygghet för barnfamiljerna. Familjepolitiken måste också utformas så att den främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. Av stor betydelse i detta sammanhang är arbetstidens längd. Det är därför angeläget att i ett första skede ge alla småbarnsföräldrar en lagfäst rätt till en kortare arbetstid samt rätt att återgå i förvärvsarbete i samma utsträckning som före ledigheten. Syftet med en reducerad arbetstid är att ge barn och föräldrar mer tid till meningsfull samvaro och att nedbringa de långa vistelsetiderna för barn i daghem och familjedaghem. Enligt min mening bör därför en arbetstidsförkortning i möjligaste mån spridas över arbetsveckans samtliga dagar. För mig framstår denna reform som ett viktigt led i strävandena att även fäderna i högre grad skall anpassa sina arbetstider så att de får mer tid att umgås med sina barn. Detta bör enligt min mening dels leda till ett mer jämställt föräldraskap, dels skapa förutsättningar för en utjämning på arbetsmarknaden så att deltidsarbetet inte koncentreras till kvinnodomine-. rade yrken. Jag vill därmed betona att denna reform är ett viktigt inslag i vår strävan att skapa en mer jämställd arbetsmarknad mellan kvinnor och män.